Herr talman! Bo Nilsson börjar med att tala om OECD-rapporten, som var så positiv. Han hade väl behov av att få stöd på något ställe — för här i kammaren får han inte stöd i dag. I OECD-rapporten finns det också en hel del pekpinnar, och det glömde Bo Nilsson att berätta. Vi svartmålar arbetsmarknadssituationen, sägs det. Svartmålar vi arbetsmarknadssituationen om vi talar om att det 1982, i en mycket djup lågkonjunktur, var mindre arbetslöshet än vad det är i dag, i en högkonjunktur? Det är ju att konstatera faktum, det är ju de siffrorna som gäller. Jag kan inte finna att det är något fel i att tala om att socialdemokraterna i grunden har misslyckats med att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik som skulle ha gjort att vi fått mindre arbetslöshet — för det har vi inte fått. Detta är ingen svartmålning, Bo Nilsson, utan det är ett faktum som vi står för. Vi är alltså inte på rätt väg, som ni socialdemokrater vill göra gällande. Vi är på fel väg, och det är beklagligt — när vi i denna högkonjunktur borde samla i ladorna och spara i stället för att göra av med de pengar som vi lyckats få ihop. Vi står i särklass i Europa — javisst, när det gäller den direkta arbetslösheten. Men man har inte samma system överallt. Tar man hänsyn till alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kommer vi mycket nära andra västeuropeiska länder. Men detta har ständigt varit vår situation. Det var så långt före 1982, så det är inget nytt i den svenska arbetsmarknadspolitiken och statistiken. Vad vill centerpartiet göra, frågar Bo Nilsson, för att vi skall komma på arbetslinjen? Jag räknade upp vissa punkter i mitt inledningsanförande. Men jag sade också att det är viktigt att lägga om den grundläggande ekonomiska politiken. Där finns grunden för en lyckad arbetsmarknadspolitik, men den vill Bo Nilsson över huvud taget inte diskutera. Den vill han inte fördjupa sig i, sade han, för den skall vi debattera i nästa vecka. Ja, det är sant, men den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken går hand i hand. Man kan inte skilja dem åt, utan man måste ta upp dem samtidigt. Inflationen nämnde inte Bo Nilsson någonting om, och det förstår jag. Det som hänt på detta område är ett grovt misslyckande för socialdemokraterna. På varje område har man misslyckats. Det vill man inte tala om, utan då säger man att vi är på rätt väg. Men jag vill hävda att vi absolut inte är på rätt väg.

Herr talman! Det har sagts mycket i denna debatt som man borde kommentera, men jag vill ta upp en sak som Bengt Wittbom var inne på. Han säger att de inte direkt är emot att arbetarna höjer sina löner, men att lönehöjning för arbetarna — som de är tvungna att få, för att kunna existera — medför stora kostnader i form av stora arbetsgivaravgifter osv. och att detta försämrar kostnadsläget för industrin. Men det förhåller sig faktiskt så att de relativa kostnaderna per producerad enhet har minskat med 20 96 från 1981. Det finns statistik från statistiska centralbyrån, som Bengt Wittbom åberopar, som säger att lönernas andel av förädlingsvärdet har starkt minskat, från 84,8 96 år 1978 till 67,6 76 under 1984. Lönsamheten i den svenska industrin har vidare under senare år ökat mer än i andra länder inom OECD. Jag hade därför förväntat mig att Bo Nilsson skulle spräcka myten om de höga kostnaderna för industrin, som moderaterna åberopar som förklaring till den stora arbetslösheten. Men det gör inte Bo Nilsson. Moderaterna säger att de oansvarigt höga löneökningarna är orsaken till den nuvarande situationen på arbetsmarknaden och bör angripas. Men vad säger socialdemokraterna? Det vore intressant att få reda på. Vad menar socialdemokraterna när de säger att en förutsättning för en fortsatt tillväxt är att man kan begränsa kostnadstillväxten? Det ordet kan inte förklaras på annat sätt än att det handlar om lönekostnader. Vad menar ni med det? Vad menar regeringen när man gått ut i denna avtalsrörelse och sagt att det finns ett samhälleligt utrymme för lönehöjningar på 5 96? Vi har ju samtidigt en vinstökning för industrin som är rekordartad. Och samtidigt har omsättningen på aktiemarknaden återigen satt världsrekord. Just när det ekonomiska utrymmet medger sådana vinster anser ni att arbetarklassen bör vidkännas fortsatta reallönesänkningar. Hur förhåller ni er till det problemkomplex som gäller förhållandet mellan lönerna och industrins tillväxt? Hur höga bör lönerna vara enligt er uppfattning för att det skall sammanfalla med det av er proklamerade samhällsansvaret? Det är i de frågorna som det borde vara intressant att som kärnan i den här debatten diskutera eventuella skillnader mellan er uppfattning om lönerna och tillväxten och de borgerliga partiernas uppfattning. Herr talman! Vi har från vårt parti föreslagit att ytterligare 1 750 milj.kr. skall avsättas för arbetsskapande åtgärder, framför allt som stöd till kommuner och landsting för att skapa nya, fasta arbetstillfällen. Det hör samman med det förslag om bensinskattehöjning som regeringen lade fram i höstas. Bensinskattehöjningen har motiverats av regeringen med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, med det nödvändiga i att satsa för att bekämpa arbetslösheten genom att skapa jobb i kommunerna. Det var alltså det huvudsakliga skäl man hade för att höja bensinskatten. I det nya budgetförslaget återfinns alltså inte de här 1 750 miljonerna. Regeringen ansåg det lämpligare att ta de här pengarna för att täcka budgetunderskottet. Inkomsterna från bensinskattehöjningen fortsätter att strömma in i landet. Arbetslöshetssiffrorna är fortfarande oroväckande höga. Men man har dragit in det anslag som tidigare gick till kommunerna. Varför? Anser Bo Nilsson att den nuvarande sysselsättningssituationen är tillfredsställande? Anser Bo Nilsson att det är bättre att de välbehövliga pengar som skulle gå till kommunerna för att skapa fasta jobb går in för att täcka budgetunderskottet? De frågorna tycker jag att ni borde besvara.

Herr talman! Det var en mängd frågor, och jag hinner naturligtvis inte besvara alla på den här korta tiden, men några skall jag ändå ta upp. Låt mig då börja med några ekonomiska uppgifter som de borgerliga tydligen gärna vill diskutera i dag; det förstår jag dock inte riktigt, för jämförda med deras resultat under de sex åren är våra siffror betydligt gynnsammare. Först har vi budgetunderskottet. När vi lämnade regeringsmakten var budgetunderskottet 3,5 miljarder. Då höll Gunnar Sträng i plånboken, och det märktes på resultatet. När vi tog över igen efter sex borgerliga år närmade sig budgetunderskottet 90 miljarder kronor. Nu har vi jobbat i tre år och lyckats få ned budgetunderskottet till ca 60 miljarder. Jag tycker att det är en fantastiskt fin insats, men den har inte skett med en borgerlig politik utan tack vare en socialdemokratisk regering. Inflationen kan man också diskutera. Under de borgerliga åren var inflationen ca 10 90. Under fjoråret hade vi en inflation på omkring 7 96. Jag skulle förmoda att det under det här året kommer att bli en betydligt lägre inflation än under fjoråret; exakta siffror går naturligtvis inte att redovisa. Sverige är alltså också här på rätt väg, som jag sade tidigare. Jag vill återkomma till arbetsmarknadsåtgärderna, för de är huvudpunkten i dag. Jag tycker att de OECD-siffror som redovisats den här veckan gör det klart att Sverige står i särklass när det gäller arbetsmarknadspolitik och situationen på arbetsmarknaden. Det kan ni borgerliga inte förneka, och därför håller ni tyst om de rapporter som har kommit från OECD, vilket jag tycker är synd, eftersom de visar att Sverige också på detta område är på rätt väg. Ingvar Karlsson i Bengtsfors sade att vi i dag inte fick något stöd här i kammaren för vår politik. Det var rätt intressant. Jag utgår nämligen från att kammaren om en stund kommer att fatta beslut som innebär att man bifaller hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 och därmed godkänner den regeringspolitik som gäller på detta område. Det är bara de borgerliga som inte vill ställa sig bakom denna politik. Varför vet inte jag, eftersom detta visar att vi för en framgångsrik politik. Till Bengt Wittbom vill jag säga att Anna-Greta Leijon i dag är på en handikappkonferens i Göteborg. Jag tycker att det finns skäl för henne att delta i den. Därmed hoppas jag att Bengt Wittbom och jag kan föra den här debatten i stället för Anna-Greta Leijon och Bengt Wittbom. Bengt Wittbom sade i sitt inledningsanförande att vi har rekordarbetslöshet i Sverige. Det tycker jag är konstigt, eftersom jag faktiskt redovisade officiella siffror som visar att vi hade 176 000 arbetslösa den sista borgerliga månaden, och vi har 120 000 arbetslösa i dag. Jag uppfattar att rekordarbetslöshet är det vi hade den sista borgerliga månaden. De motioner som moderata samlingspartiet har väckt i detta avseende skulle innebära att man förlorar 30 000 arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Det medverkar definitivt inte till att förbättra situationen på arbetsmarknaden. Jag skulle kunna ta fler exempel på moderata förslag som skulle öka arbetslösheten i vårt land. När de borgerliga föreslår vissa åtgärder för att förbättra situationen på arbetsmarknaden kan man fråga sig: Varför vidtogs inte dessa åtgärder under de sex borgerliga åren då arbetslösheten steg med 50 96 under det sista borgerliga året? Det tycker jag är en befogad fråga som naturligtvis inte går att besvara, men den bör ändå ställas. Beträffande arbetslösheten i övrigt vill jag kortfattat säga att arbetslösheten i Europa sedan 1982 har ökat från 13 miljoner till 19 miljoner. I Sverige har arbetslösheten minskat med nära 60 000 personer. Jag tycker att det är ett ganska hyggligt resultat. Till sist: Vi har inte på något sätt sagt och kommer inte heller att säga att vi under den här korta perioden har lyckats klara problemen vare sig på arbetsmarknaden eller i svensk ekonomi. Men det är inget tvivel om att Sverige är på rätt väg.

Herr talman! Bo Nilsson återkom till ekonomin litet grand. Men han gick så långt tillbaka i tiden som 1976 för att visa att budgetunderskottet då var 3,6 miljarder. Det är väl sant — delvis, men inte riktigt. Det var på väg upp under denna period. Vad som hände under de följande sex åren vet vi. Socialdemokraternas politik bidrog till att budgetunderskottet sköt i höjden. Socialdemokraterna lade aldrig fram några förslag som skulle ha lett till att budgetunderskottet hade minskat. Jag hörde i alla fall aldrig talas om några sådana förslag. I fråga om detta finns det därför inget att försvara från socialdemokraternas sida. I dag vet vi att det underliggande budgetunderskottet inte minskar, utan det ökar. Det är bara det kassamässiga som minskar på grund av att man gör olika transaktioner, t.ex. att man lägger ut bostadsfinansieringen i stället för att låta den gå över budgeten. Det finns ingenting som säger att man minskar budgetunderskottet i dag, utan den karusellen kommer att svinga vidare, och räntorna kommer att öka. Inflationen är på väg ner, säger Bo Nilsson. Men vilken målsättning hade och vilka löften har socialdemokraterna gett? Det talades om att inflationen i fjol skulle bli 4 96 och i år 3 20. Det blev 100 96 fel i fjol, och i år blir det troligtvis mer än 100 96. Det kan väl inte vara någon bra politik att ge sådana löften och sedan i efterhand konstatera att man inte har lyckats. Det måste vara en dålig politik som socialdemokraterna för. Herr talman! Om man jämför arbetslöshetssiffrorna i dag med dem för april 1982, finner man bl.a. att den öppna arbetslösheten i april 1985, under en högkonjunktur, var 120 000 personer, vilket är 8 000 fler än lågkonjunkturåret 1982. Det kan väl inte vara någonting att skryta med? Den dolda arbetslösheten ökade mellan april 1982 och april 1985 med över 30 000 personer. Det är väl ingenting att skryta med? Den totala arbetslösheten är rekordhög trots högkonjunkturen. I april 1985 var 311 000 personer arbetslösa, jämfört med 270 000 krisåret 1982. Det finns väl inget att skryta med i de här siffrorna? Och har inte Bo Nilsson någonting att säga om den socialdemokratiska skattehöjarpolitiken? Ett åttiotal skatter har ni höjt sedan hösten 1982, som påverkat konsumentprisindex med bort emot 9 70. Här har vi en hel del av förklaringen till reallöneminskningarna. I mitt inledningsanförande frågade Nr 162 jag ju: Hur påverkar inte den socialdemokratiska skattehöjarpolitiken Onsdagen den pensionärers, arbetslösas och andra sämre bemedlade personers ekonomi? 5 juni 1985 Herr talman! Man måste se till helheten i politiken. Man kan inte bara rycka ut små bitar och säga: Här har vi lyckats. Tittar man på helheten, har socialdemokraterna i grunden misslyckats med arbetsmarknadspolitiken och

Herr talman! Bo Nilsson slutade med en sanning, tycker jag. Den var dyster. Från socialdemokratiskt håll har man inte klarat den ekonomiska politiken som man har tänkt sig, och inte heller arbetsmarknadspolitiken, sade han. Efter det ödmjuka erkännandet kanske vi har kommit fram till en situation då vi ändå kan föra ett samtal om de långsiktiga problemen. Som jag upplever det, har vi alltför litet fått ta tag i dem i arbetsmarknadsutskottet för regeringen har inte sänt oss några sådana förslag. Hälsa arbetsmarknadsministern att vi har saknat det! Jag sade att arbetsmarknadssituationen kännetecknas av två saker. Att det finns en ljus och positiv sida skall vi vara både tacksamma och glada för. Men så har den också en mörk sida, och det bekymmersamma är att det är den mörka sidan som dominerar. Trots högkonjunkturen och trots regeringens ivriga tal om att Sverige är på rätt väg uppvisar just arbetsmarknaden så svåra brister att man måste bli orolig. Byggarbetslösheten beskrivs i tvåsiffriga tal. Jag har inte förstått det så att socialdemokraterna har sagt att de på detta område inte hade högre ambitioner än så, men jag måste ha misstagit mig på 1982 års valbudskap. Eller ta långtidsarbetslösheten, som har ökat både i antal och i längd. Det är alarmerande. Och fler än någonsin tidigare står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslösheten har slagit rekord under den mandatperiod när socialdemokraterna suttit i kanslihuset, både i andelen arbetslösa och i absoluta tal. Jag fick inte något besked från Bo Nilsson om varför man på socialdemokratiskt håll är så njugg mot de arbetshandikappade. När vi från folkpartiets sida har begärt en förstärkning av det särskilda lönebidraget, kan Bo Nilsson väl inte åberopa statsfinansiella hinder? Den ekonomiska politiken har ju enligt regeringen varit framgångsrik. Har inte så många kronor blivit över i denna ”framgångsrika” ekonomiska politik att det skulle kunna räcka till de arbetshandikappade? Vad säger Anna-Greta Leijon när hon i dag i Göteborg träffar de handikappade? Berättar hon då att hon ihärdigt har kämpat emot att de handikappade skulle få bättre stöd för att kunna skaffa sig bil till sina arbetsresor? Oppositionen fick ta tag i detta och rösta ner regeringen. Bo Nilsson hade fel på en punkt. Det beror väl på att han inte har hunnit läsa betänkandet. Det gällde ungdomslönerna. Folkpartiet har inte föreslagit att de skall sänkas. I reservationen i betänkandet står det att vi föreslår att regeringen tar initiativ till förhandlingar. Vi inom folkpartiet, som har 95 respekt för parterna, anser att lagstiftaren inte skall vare sig sänka eller göra andra justeringar — men regeringen bör ta sådana initiativ till överläggningar. Är ändå inte ungdomslönerna ett problem? Det finns svårigheter för dem som skall ut på arbetsmarknaden. Och varför skulle man erbjuda endast halvtid till ungdomarna i ungdomslag, om inte kostnaden var ett bekymmer? Till sist ett ord om inflationen, som Bo Nilsson gör en poäng om att den är lägre än vad den varit vid tidigare tillfällen. Det intressanta och dystra med inflationen är inte nivån som sådan utan vår nivå i förhållande till konkurrentländernas. Där är det ett bekymmer att vi ligger högre — i en del fall dubbelt så högt — som våra konkurrentländer. Beträffande budgetunderskottet ville Bo Nilsson nästan antyda att budgetunderskottet skulle ha varit ensiffrigt — i miljarder räknat — om vi haft Gunnar Sträng kvar i kanslihuset. Men så enkelt hade det nog inte varit, även om det hade varit bra med en sådan utveckling. Vad som nu händer är att statsskulden ökar och att räntekostnaderna per individ har blivit betydligt större än under den senaste mandatperioden. Därför tycker jag inte att det går att göra någon poäng av detta. Jag tror, herr talman, att det finns anledning att ta fasta på en hel del i oppositionens förslag. Från folkpartiets sida har vi sagt att vi vill vara med och främja både en positiv näringsutveckling och en sundare samhällsekonomi. Vi vill också göra betydligt större insatser för de svagaste på arbetsmarknaden — och dit hör inte minst de handikappade.

Herr talman! Det är bra att arbetsmarknadsministern är ute och talar med de grupper som berörs av de beslut som fattas här i kammaren och av den politik som regeringen försöker föra — det är vällovligt.

Det hade varit klädsamt om hon hade tagit tillfället i akt för att nu — det är ju fråga om en sista chans i riksdagen — tala om vilken politik som socialdemokraterna står för när det gäller att försöka mildra de mänskliga och sociala effekterna av den växande arbetslösheten. Om detta sägs inte ett ljud. Och trots alla Bo Nilssons ansträngningar framkom det inte heller någonting. Vad skall socialdemokraterna göra, om ni vinner valet, för att vända trenden på arbetsmarknaden? Vad skall ni göra åt den kommande lågkonjunkturen? Bo Nilsson säger: Vi ger oss inte förrän alla som kan och vill arbeta har fått arbete. Men de tiotusentals människor som mist chansen till jobb ber nog att ni skall ge er omedelbart, eftersom er politik bara resulterar i fler arbetslösa. Beträffande Bo Nilssons hantering av siffror: Jag förstår att Bo Nilsson är kränkt. Jag vill bara upplysningsvis säga: Inflationen år 1984 var inte ca 7 90, utan den var 8,2 90. Inflationen 1985 blir lägre, säger Bo Nilsson. Ja, det kan den möjligen bli, men vi kommer ändå att hamna på en nivå där Sverige är inflationsledande i stort sett i hela industrivärlden. Det är väl något att bekymra sig över. Vi vet ju att inflationen fräter som ett gift på arbetsmarknaden, undergräver bärigheten i de riktiga jobben och ökar arbetslösheten. Då spelar det ingen roll hur stora AMS-paket man är beredd att sätta in, därför att fler och fler enskilda människor förlorar möjligheten till långsiktig försörjning baserad på egna ansträngningar. Det borde vi bekymra oss för. Moderat politik skapar arbetslöshet, säger Bo Nilsson. Det är lätt att säga, men vi vet nu att socialdemokratisk politik skapar arbetslöshet, större arbetslöshet i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Ni har dessutom inte en aning om hur ni skall driva politiken för att bryta denna trend. Ta chansen i ett sista anförande, Bo Nilsson, och svara på frågan: Var kommer, med en socialdemokratisk politik, de tiotusentals nya jobb till stånd som vi i framtiden behöver? Hittills har vi bara sett att de kommer till stånd inom AMS. Det är bra för människors trygghet och möjligheter till försörjning, men Sverige är det inte bra för — och därför långsiktigt inte heller för människorna. Vad tänker ni göra? Svara på den frågan! Det är inte bara vi här i riksdagen som har rätt att få besked, utan också de människor som lade sin röst på socialdemokraterna därför att de trodde att ni skulle ha större möjligheter än andra att klara jobben. Nu har ni misslyckats — och det med besked. Då måste ni också tala om vad ni framöver tänker göra. Den politik som ni har prövat har ju inte fungerat. Jag har, herr talman, ett litet faktablad i min hand, som när det så småningom är tryckt kommer att ges som information till väljarna i valrörelsen. Det innehåller fakta om vad som har skett på arbetsmarknaden sedan vi fick en socialdemokratisk regering. Jag skall se till att Bo Nilsson får ett sådant faktablad, som redovisar officiell AMS-statistik och SCB-statistik. Det kan nog vara bara att ha, så att turerna kring fakta inte blir för yviga. Slutligen, herr talman: Jag förstår att Bo Nilsson jämför med en tänkt arbetsmarknadssituation i september 1985. Den har vi ju inte varit med om än. Jag upplever Bo Nilsson som en positiv och förhoppningsfull man, och jag förstår att han hoppas att det då skall vara bättre än vad det var i september 1982. Men satsa inte för mycket på den förhoppningen, Bo Nilsson. Baksmällan kan bli kraftig. Vi har i år haft fler arbetslösa människor om vi jämför månad för månad med situationen 1982. Sannolikheten för att det skall vara lika illa i september är därför stor. Ett gott råd alltså: Satsa inte för hårt på denna förhoppning! Det kommer också en dag efter valet. Då får man ta ansvar för vad man har sagt, oavsett om man sitter i regeringsställning eller inte. Möjligen kan det då bli litet lättare för Bo Nilsson, eftersom det tillåts något större yvighet i oppositionsställning.

Herr talman! Det inlägg som jag här tänker göra är inte polemiskt mot Bo Nilsson. Jag skall ta upp vissa saker som är väsentliga för mig, liksom för en stor del av den svenska arbetarklassen. De är väsentliga därför att jag har den uppfattningen att den politik som ni i nuet — med ett kortsiktigt perspektiv — förverkligar i Sverige också, som alltid har långsiktiga effekter. Därför tänker jag ställa vissa frågor till Bo Nilsson. Ni socialdemokrater konkurrerar för närvarande — i debatten här i kammaren, men också i förverkligandet av politiken — med de borgerliga om vem som effektivast kan förvalta kapitalismen. Vad tänker ni er för långsiktiga effekter av denna politik? När ni nu gör en analys av den pågående krisen kommer ni fram till att det faktiskt handlar om en kris inom systemet, som skapar arbetslöshet. Den arbetslöshet som vi i dag har är ett internationellt fenomen, och den är strukturellt betingad. Det är egentligen fråga om en knivskarp konkurrens på de internationella marknaderna. Ert ställningstagande blir då att stödja den svenska kapitalismens expansionistiska strävanden — det handlar inte om territoriell expansion, men väl om marknadsexpansion. Ni säger att lösningen på våra problem när det gäller arbetslösheten är att se till att de svenska företagen kan konkurrera framgångsrikt utomlands så att de återvinner eller befäster och utvecklar våra marknadsandelar. Därför är det nödvändigt med en återhållsam lönepolitik. Därför är det nödvändigt att minska de svenska företagens kostnadsutveckling genom reallönesänkningar. Detta krävs för att vi i Sverige skall kunna bibehålla vår levnadsstandard. Ert resonemang går alltså ut på att våra exportföretag måste kunna expandera och framgångsrikt konkurrera med företag i andra kapitalistländer. Jag vill då fråga Bo Nilsson: Från vilka av våra konkurrentländer avser ni att ta marknadsandelar? Vilka inom våra konkurrentländers arbetarklass skall vidkännas minskade marknadsandelar och högre arbetslöshet? Är det den franska arbetarklassen? Är det de franska bilarbetarna som ni i första hand tänker konkurrera bort? Är det de som skall drabbas av arbetslösheten i stället för bilarbetarna i Sverige? Eller är det de italienska bilarbetarna? Vilka effekter har ni tänkt er att er politik skall få för framtiden? Är inte detta någonting att begrunda när ni går ut i förstamajdemonstrationer till tonerna av Internationalen? Ni säger till arbetarklassen: Ni måste inta en förändrad attityd och uppfatta det så att era intressen är förknippade med företagets intressen. Med denna attitydförändring skall ni ställa upp och acceptera reallönesänkningar för att just ert företags marknadsandelar utomlands skall öka och för att företagets konkurrenskraft skall öka. Men hur har ni tänkt er att denna arbetarklass på sikt skall kunna bibehålla sin klassmedvetenhet? Vilka effekter på lång sikt kan er politik få? Herr talman! Dessa frågor är vitala och viktiga framför allt för arbetarklassen och dess utveckling. Jag anser att de bör ställas. Och jag anser också att det är mycket viktigt att vi får ett svar på dem.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte klara av att svara på alla Alexander Chrisopoulos frågor. Det skulle ta hela min repliktid. Jag skall uppehålla mig vid två, möjligen tre frågor. När det gäller löneutvecklingen kan vi konstatera att vi har haft en negativ löneutveckling sedan 1976. Nu närmar vi oss en förändring. Jag skulle tro att vi redan i fjol var tillbaka i ett läge med reallöneförbättringar för Sveriges löntagare, men jag vågar garantera att det blir en reallöneförbättring under innevarande år. Som jag ser det är det viktigt för oss att genom en aktiv inflationsbekämpning se till att vi får ned inflationen och därmed också skapa möjligheter till reallöneökningar för de svenska löntagarna.

När det gäller vpk:s resonemang om att punktskatterna inte används på rätt sätt vill jag säga att 50 96 av de punktskatter som vi fattade beslut om i november i fjol har använts för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I mitt inledningsanförande sade jag att om det skulle behövas under hösten kommer vi att sätta in fler och fler arbetsmarknadsinsatser för att hålla arbetslösheten nere. För att övergå till Elver Jonssons resonemang om de handikappade vill jag upplysa honom om att vi under innevarande budgetår satsar vi 25 miljarder kronor på åtgärder för de handikappade. Därav går 10 90 till lönebidrag, 25 9; till rehabiliteringsåtgärder och sysselsättningsfrämjande åtgärder och 65 96 till förtidspensioner och sjukbidrag. Det är alltså en rejäl och ordentlig satsning, större än någonsin, som vi gör när det gäller de handikappade. Beträffande anställda med lönebidrag vill jag säga att AMS har gjort en framställning om 400 nya platser. De platserna har AMS fått. Jag tycker alltså att vi även där gör vår insats för de handikappade. Får jag sedan säga till Bengt Wittbom att jag har papper här i min hand som kan motsvara dem han själv har och som visar att antalet sysselsatta varje månad 1985 är större än varje månad 1982. Arbetslösheten var varje månad 1982 högre än 1985. Jag tycker att man med detta kan konstatera att vi i fråga om sysselsättning och arbetsmarknad är på rätt väg. Då det gäller långsiktiga åtgärder, som man här har krävt att jag skall redogöra för, vill jag bara kort säga att när vi kom till makten 1982 lade vi fram ett program Framtid för Sverige, som skulle vända den negativa utveckling vi hade haft under de sex borgerliga åren. Vi kan nu konstatera att vi har skapat ungefär 90 000 nya jobb sedan 1982. Jag tycker att det är ett bra betyg även på de långsiktiga åtgärderna. Till Ingvar Karlsson i Bengtsfors vill jag bara kort säga följande. När det gäller att leva upp till löften är det klart att vi hade velat leva upp till löftet om inflationsbekämpning för att få ned inflationen till 3 76 så fort som möjligt. Självfallet hade vi velat nå det målet. Nu är vi på väg dit — vi skall hamna där så småningom. Men jag vill fråga Ingvar Karlsson: När ni ställde ut era löften inte minst på sysselsättningsområdet, där ni lovade 400 000 nya jobb, varav 276 000 i industrin, var det då inte viktigt att leva upp till vallöften? Det kan man verkligen fråga sig. Om byggarbetslösheten vill jag till Elver Jonsson säga att den är synnerligen komplicerad. Det finns en del län som har en överhettad byggmarknad, medan det finns andra län som har en mycket hög arbetslöshet på byggsidan. Det är klart att man då måste sätta in speciella åtgärder i de län där arbetslösheten är särskilt hög. Det är också det som vi gör. När det gäller arbetslöshetssiffrorna vill jag ånyo påminna om OECD siffrorna, som de borgerliga här vägrar att diskutera. Jag tycker att det är ganska konstigt, för det är officiella siffror. Bengt Wittbom talade om yvighet i oppositionsställning. Jag tycker att Bengt Wittboms hela inlägg är ett avskräckande exempel på sådan yvighet. Till sist, herr talman, vill jag läsa upp några rader ur ett brev som jag fått från vännen Gösta Bohman den här veckan. Han skriver: ”Men vad har de borgerliga att erbjuda? Två trepartiregeringar misslyckades att hålla samman. Splittringen de tre emellan framstod som förödande. Det var under deras tid som krisproblemen blev akuta. Vad säger att en ny borgerlig regering kommer att kunna uppvisa den handlingskraft och enighet som en målmedveten regeringsutövning fordrar?” Jag instämmer i det som Gösta Bohman har skrivit och sagt. För min del kommer jag inte att ge några bidrag till att man skall föra det här landet på väg utför igen, som man gjorde under de sex borgerliga åren.

Herr talman! Det är glädjande att vi i dag kan debattera ett betänkande som uteslutande behandlar våra förbindelser med den gemensamma marknaden. Inte sedan 1972 har våra relationer till EG varit föremål för granskning och debatt i riksdagen. Det är mot den bakgrunden man skall se den omfattande motion som vi moderater har väckt. Syftet är just att visa på angelägenheten av att vi på olika områden vidareutvecklar vårt samarbete med EG. Betydelsen av EG-samarbete i ett längre perspektiv kan knappast övervärderas. I massmedia nås vi mest av rubriker om den ena krisen efter den andra i det interna EG-samarbetet. Men dessa kriser är också ett tecken på att samarbetet rör allt viktigare områden och att det fortgår en integrationsprocess mellan dessa länder som successivt får allt större betydelse för Västeuropas samlade utveckling. Sverige är en del av Västeuropa. Vi är det i ekonomiskt hänseende. Vi är det i stor utsträckning i kulturellt hänseende. Och vi är det självfallet också i politiskt hänseende. Vi är en demokrati, ingen diktatur. Vår neutralitetspolitik är säkerhetspolitisk, men innebär inte någon åsiktsneutralitet. Som litet land är vår framtid i hög grad en funktion av våra möjligheter att delta i det internationella samarbetet och integrationen över gränserna. Vår industris långsiktiga förmåga att trygga vår välfärd är till stor del en produkt av den internationella integrationen. Den fria handeln, den fria etableringsrätten, en fri kapitalmarknad — allt detta är välfärdens förutsättningar. Under resten av detta sekel kommer dessa problem att få förnyad aktualitet. Världsekonomins förändringstakt kommer med all sannolikhet att öka. Högteknologisatsningar i olika länder leder till stora förändringar i de internationella ekonomiska relationerna. Kraven på den svenska ekonomin kommer att öka. Därmed ökar, enligt vårt sätt att se, också betydelsen av vårt samarbete med EG. Frihandelsavtalet har fungerat väl, men i en situation där EG gör stora och nya satsningar på t.ex. forskningsoch utvecklingsområdet ställs nya krav på vårt samarbete. Blir svensk industri utesluten från ett vitalt västeuropeiskt samarbete i frågor som dessa kommer dess möjligheter att klara framtidens utmaningar, och därmed värna vår välfärd, att dramatiskt minska. Herr talman! Sverige valde att aldrig pröva om ett medlemskapi EG kunde förenas med neutralitetspolitiken. Regeringen avbröt dessa förhandlingar innan de kommit så långt och inriktade sig i stället på så nära, omfattande och varaktiga förbindelser som möjligt. Vi beklagade detta beslut. Fortsatta förhandlingar hade gett klart besked om EG kunde acceptera neutralitetsförbehåll av den typ vi skulle ha krävt, eller ej. Men nu är situationen som den är, någonting annat saknar aktualitet, och vi får överlåta åt historikerna att avgöra vad som var rätt och vad som var fel åren 1970 och 1971. Det vi föreslår i motionen är en utbyggnad av samarbetet på en rad områden. På de flesta av dessa har vi fått utskottets instämmande. På några har man inte velat följa med. I något hänseende tycker vi att man använt för snäva, näst intill urskuldande formuleringar när det gäller vårt samarbete. Trots detta är enigheten glädjande. Gemensamt vill vi vidareutveckla samarbetet. Att vi moderater vill gå längre är måhända naturligt. Vi är traditionellt Europatankens bärare i svensk politik, och det såväl när det gäller engagemang för Västeuropa som när det gäller engagemang för Östeuropa. Trots vår vilja till ett omfattande, varaktigt och nära samarbete med EG finns det all anledning att fortlöpande och kritiskt analysera utvecklingen inom EG. Våra relationer med EG bör vara av den karaktären att det är naturligt att även framföra kritiska synpunkter på händelsutvecklingen inom Gemenskapen när vi finner detta motiverat. Ett sådant område är EG:s jordbrukspolitik, som saknar den automatik som finns inbyggd i vårt svenska system. Animalieöverskott hos oss ger sämre prisutveckling för dessa produkter, och det är alltså en signal till minskad produktion. Inom EG är priserna garanterade, och kostnaden för överproduktionen tas ur EG:s gemensamma budget. Den enda bromsen ligger i politiska förhandlingar om denna gemensamma budget och om hur stora de olika ländernas bidrag skall vara. Även om dessa förhandlingar kan vara hårda kommer den gemensamma marknadens jordbrukspolitik i praktiken att vara långt mer byråkratisk och reglerad än den svenska. Som praktiskt exempel kan nämnas att kommissionen inför Spaniens inträde i EG funderade över hur man skulle förhindra överproduktion av olivolja. Man ville inte bada i en sjö av olivolja. Man kom fram till att man skulle kontrollera produktionen genom att skapa ett olivträdsregister. Nästa steg hade väl varit att räkna oliver. Den moderata motionen om EG och våra reservationer speglar ingenting av förbehållslösa omfamningar av EG-ståndpunkter utan visar en realistisk uppfattning om nödvändigheten av ett fördjupat samarbete. Herr talman! I en reservation har vi pekat på möjligheten till ett ökat samarbete med EG på det biståndspolitiska området. Vi finner detta så mycket mer naturligt som EG i Lomé III-avtalen visat sin vilja att kraftigt satsa på miljöoch markvårdsområdet, att hindra ökenutbredningen. Detta ligger väl i linje med de borgerliga reservationerna till årets biståndsbetänkande. Ett ökat samarbete kan ge bättre effekt för båda parter. EG satsar även på livsmedelshjälp. Om än vår svenska livsmedelshjälp går genom FN:s livsmedelsprogram, kan ändå ett EG-samarbete ge nya infallsvinklar och tillföra vårt bistånd värdefulla impulser. Det kan i sammanhanget vara värt att nämna att EG:s hjälp till Indien på 1970-talet i form av mjölkprodukter var en stor framgång. I reservation 3 pekar vi på möjligheterna till ett ökat ekonomiskt samarbete med EG på den ekonomiska politikens och valutapolitikens område. Vi ser här möjligheter där utskottsmajoriteten ser svårigheter. I praktiken har ju de enskilda länderna inom EG kunnat föra sin egen ekonomiska politik trots ett långtgående samarbete. Eftersom devalveringspolitiken i Sverige spelat ut sin roll, borde en anknytning till det europeiska valutasamarbetet — i varje fall om Storbritannien ansluter sig till detta — ligga i Sveriges intresse. Man kan också konstatera att en betydande del av överläggningarna vid Olof Palmes värdefulla besök i Bryssel ägnades åt den ekonomiska politiken. Våra möjligheter att påverka borde kunna öka om samarbetet kunde ske i fastare former. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i det aktuella betänkandet.

Herr talman! Tänk om riksdagen i början av 1970-talet hade fallit för moderaternas krav på svenskt medlemskap i EG. Då hade Sverige suttit fast i många bekymmer som vi nu slipper ifrån. Då hade vårt land fått bära en tung börda till följd av EG:s jordbruksproblem. Då hade vår handlingsfrihet i den ekonomiska politiken varit mera kringskuren. Då hade det varit svårt att pressa ner arbetslösheten på det sätt som nu sker, eftersom vi då samtidigt hade behövt harmonisera vår ekonomiska politik med länder som inte orkar med kampen för arbete åt alla. Men det allra värsta hade varit att Sverige då skulle ha dragits in i EG:s allt starkare utrikespolitiska samordning. Det hade skadat vår alliansfria politik, och den skadan hade det knappast gått att reparera. Så nog kan vi vara innerligt tacksamma för att riksdagen den gången sade ett bestämt nej till moderaternas krav på svenskt medlemskap. Den motion som moderaterna har väckt till årets riksdag är bara ett blekt återsken av den självsäkra och häftiga kampanj som de bedrev på 1970-talet. Tonen är ganska lågmäld, och det märkte vi också under Ivar Virgins inlägg. Inte heller finns det något direkt krav på medlemskap. Ändå väljer moderaterna att i sak isolera sig från övriga partier i riksdagen. Klyftan markeras i reservationer, där moderaterna väljer att blunda för att en långt driven harmonisering av den ekonomiska politiken vid sidan av fördelar också kan innebära ett och annat problem. Det kan vara värt att notera att den viktiga devalveringen 1982, som onekligen har spelat en strategisk roll i arbetet på att bygga upp Sveriges ekonomi igen, inte hade kunnat genomföras, om vi hade bundit våra händer och fötter på det sätt som moderaterna förordar i sin motion. Ibland kan ekonomiska beslut som samordnas mellan en viss grupp länder också få en utrikespolitisk innebörd. Men inte heller det problemet vill moderaterna låtsas om. Herr talman! Sveriges förhållande till EG är gott, t.o.m. alldeles utomordentligt gott. Den lösning som vi fick med frihandelsavtal har visat sig överträffa de flestas förväntningar. Vi fick så gott som alla samarbetets fördelar, men nästan inga av dess nackdelar. Utöver frihandelsavtalen har vi på område efter område kunnat utveckla och fördjupa samarbetet med EG till gagn för båda parter. När Olof Palme, som första svenska statsminister, 1983 besökte EG kommissionen i Bryssel — det var ett officiellt besök — markerade både Sverige och EG sin uppskattning av samarbetet och av hur positivt det utvecklar sig. Vi kan nu se fram emot ett ännu bättre och ännu djupare samarbete med EG, samtidigt som vi har kontroll över att Sverige inte behöver ge upp grundläggande intressen. Jag är glad över att Sveriges riksdag med en stark majoritet vill gå vidare på den här vägen, men jag beklagar också att moderaterna inte visar den varsamhet som behövs i utrikespolitiskt känsliga frågor.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

Herr talman! Jag tror att varken Jan Bergqvist eller jag kan göra någon utvärdering av vad som skulle ha hänt om EG hade accepterat vårt neutralitetsförbehåll. Självfallet hade förhandlingarna lett till en överenskommelse, som båda parter hade accepterat. Därmed hade vår självständiga utrikespolitik och vår alliansfrihet accepterats av EG. Sedan tycker jag faktiskt att de enskilda staterna inom EG ges en betydande handlingsfrihet. Det är felaktigt att säga att Sverige vid en anslutning viljelöst skulle ha fått följa EG:s politik i olika avseenden. Jag är övertygad om att Sverige hade kunnat utöva ett betydande inflytande. Vid det besök som Olof Palme gjorde hos EG-kommissionen — ett besök som i och för sig var mycket värdefullt — förde han ett ekonomiskt resonemang om hur detta samarbete skall vidareutvecklas, och han vädjade till EG att på olika punkter ändra sin politik. Jag tycker att det är ett sätt att försöka åstadkomma ett inflytande från vår sida gentemot EG. Ett sådant inflytande hade väl varit lättare att utöva inom organisationen än utanför Nr 162 den; Ke SE SE Onsdagen den På t.ex. miljöpolitikens område har vi visserligen ett gott samarbete med 5 juni 1985 de stater som vi har diskuterat bilavgasfrågor med. Men de slutgiltiga besluten på detta område kommer ändå att fattas inom EG, och där är vårt inflytande mycket begränsat. Det är mycket svårt att säga vad som skulle ha hänt under den här perioden om Sverige hade kunnat komma med på de villkor som vi givetvis var överens om att ställa upp för ett samarbete. Nu är, som jag sade, den frågan inte längre aktuell. Men jag tycker ändå att Jan Bergqvists historieskrivning inte räknar med vad som skulle ha hänt, om vi hade fått ett inflytande på den gemensamma marknaden.
Herr talman! Ivar Virgin för ett mycket farligt resonemang. Han menar att om vi kommer in i och får inflytande på EG-institutionerna så kan det i viss mån kompensera att vi låter vår handlingsfrihet bindas. Men på vissa områden går det inte att föra sådana resonemang, och det gäller vår utrikespolitiska handlingsfrihet. Samtliga övriga partier i utrikesutskottet säger: ”Vårt krav på utrikespolitisk handlingsfrihet sätter ibland bestämda gränser även för ett samarbete som inte innebär medlemskap i EG.” Och i finansutskottets yttrande över moderaternas motion lämnas exempel på sådana begränsningar. Det farliga med moderaternas resonemang är att de helt bortser från detta förhållande. De har i sina skrivningar valt att stryka över problemet. De berör det inte med ett enda ord, och de tycker tydligen inte att detta är en så viktig aspekt att den ens behöver ett omnämnande i utskottet. Det visar att det vore farligt om moderaterna fick ha hand om vår utrikespolitik.

Herr talman! Jag vill erinra om att vi i den här motionen inte längre talar om något medlemskap. Det är alltså inte aktuellt — det är historia. Vi gör bara det konstaterandet att man inte nu i efterhand kan utvärdera vad som skulle ha hänt om vi hade kommit med — med vissa förbehåll. Om neutralitetspolitiken är vi ju rörande överens. Den har vi haft debatter om här nyligen, och vi har konstaterat en långtgående enighet — så den frågan kan vi väl föra åt sidan. Men jag tycker att en del av Jan Bergqvists argumentation är egoistisk. Vi skall alltså, på alla de punkter vi kan, plocka de bästa bitarna ur EG samarbetet, men vi är inte beredda att på någon punkt åstadkomma ett samarbete som möjligen kan förplikta oss att vidta vissa åtgärder eller göra vissa uppoffringar. Det är en egendomlig attityd, och jag tror att det för Sveriges ekonomiska utveckling på lång sikt — här är det ju fråga om förändringar som sker över en lång period — är mycket viktigt att vi både ger och tar i det kommande samarbetet med EG. Jag tycker nog att det här betänkandet ändå så att säga andas en viss inriktning åt det hållet, och det 105 noterar jag med glädje. Vi moderater ser i allra högsta grad Sverige som en viktig del av Europa.

Herr talman! Jag tycker det skorrar litet när Ivar Virgin talar om att vi måste göra uppoffringar, vi skall inte vara så egoistiska, vi måste ge och inte bara ta. Jag anknyter till moderaternas reservation när det gäller biståndspolitiken i detta betänkande. Inte nog med att moderaterna vill skära bort 800 miljoner till det svenska biståndet. De vill också använda biståndspolitiken som en täckmantel för diskriminering av några av våra största huvudmottagarländer. Det är nämligen detta som följer om man gör ett speciellt avtal med enbart de u-länder som har anknytning till EG-kretsen. Övriga partier konstaterar att ett arrangemang av det slaget inte ligger i linje med svensk biståndspolitik. Moderaterna bortser från att en väldigt stark integrering och harmonisering av centrala delar av den ekonomiska politiken och penningpolitiken begränsar handlingsfriheten. Detta kan därmed ha en utrikespolitisk innebörd. Om denna risk är samtliga övriga partier överens, och jag konstaterar med beklagande att moderaterna inte upptäckt att detta är ett problem. Jag vill säga att det i själva verket är ett centralt problem för vår utrikespolitiska handlingsfrihet i framtiden, och därmed faller moderaternas aktion i EG-frågan in i det mönster, där moderaterna arbetar på att försöka förskjuta den svenska utrikespolitiken bort från de traditionella grundlinjerna, trots att de hela tiden talar om att de är överens med oss. Hela tiden pågår som sagt försök att göra förskjutningar av den centrala utrikespolitiken.

Herr talman! Drömmen om ett enat Europa föddes ur andra världskrigets erfarenhet och är en önskan om att mardrömmen aldrig skall kunna upprepas. Denna dröm utgick från kravet och nödvändigheten av att nationer med skild kultur, skilda traditioner och skild rättslig grundsyn måste avstå från åtskilligt av sina nationella egenheter för att vinna något mycket större, ett enat Europa. Drömmen om ett ekonomiskt starkt Europa är kanske ett medel för att uppnå detta ursprungliga mål. Men den drömmen är också, och i kanske ännu högre grad, ett medel för att utveckla en säkrare värld. Ett starkt, enat Europa mellan superblocken kan enbart fylla den rollen i utvecklingen, om den gemensamma marknaden kan uppnås i verklig mening. Jan Bergqvists inlägg visar att socialdemokratisk hållning i denna fråga uppenbarligen är att Sverige inte skall delta i dessa väldigt stora mål. Enligt socialdemokratisk mening är man inte beredd att frånträda nationella intressen för att delta i det fortsatta uppbyggandet av en säkrare värld, av ett Europa med större gemenskap. Vi moderater har en annan hållning till den internationella utvecklingen. Enligt vår mening finns det utrymme för uppoffringar av nationella intressen för att delta i uppbyggandet av en bättre värld. Det är kanske där som skillnaderna finns. Det är på den grunden som vi moderater faktiskt fortlöpande har intagit en mera engagerad hållning till det enade Europa. Vi har i Sverige så väldigt lätt att peka på de svårigheter som EG stött på och de stora krav som de länder som är medlemmar i EG fått fylla. Jag tycker att vi i stället i mycket högre grad skulle prisa medlemsländernas målmedvetna strävan, förbi kris efter kris, mot det svåruppnåeliga målet: den långtgående harmoniseringen, Jan Bergqvist, det starka Europas skapande. Romtraktatens nyckelord är verkligen harmonisering. Det betyder inte underkastelse, och jag skall strax påvisa det genom att redogöra för grunddragen av EG-rätten. Harmonisering är nödvändig för reglerna för mellanstatligt umgänge, för näringslivets arbetsvillkor och för umgänget människor emellan i en världsdel med så skilda traditioner som Europa. Herr talman! Man skulle kunna säga att de regler som gäller mellan stater och företag och människor med ett samlande begrepp kallas för lagen. Lagen i en demokratisk stat är medlet att överföra politiska beslut till verkställbara regler. Lagen är därför kanske det medel med vilket EG håller på att utvecklas. EG-rätten är central för hela framgången med EG-tanken. Det får inte råda någon tvekan om att vi svenskar tillhör Europa. Vi får inte isolera oss från det Europa som är under utveckling. EG spelar en stor roll för oss alla. Våra vardagsvillkor påverkas av villkoren inom EG. Det borde därför vara en självklarhet att det i Sverige skall utvecklas en djup kunskap om förhållandena i EG. En del av vår motion avsåg just detta. Vi måste göra information och kunskap om utvecklingen inom EG-rätten tillgängliga för många fler än vad som nu är fallet. EG-rätten omfattar i dag långtgående regleringar i medlemsländerna. Däri finner vi regler om rättsliga medel. Vi finner regler om konkurrensbegränsningar för företagsamheten. Vi finner frihandelsregler, bolagsrättsliga regler, regler om industriellt rättsskydd, regler om statliga subsidier osv. Allt detta är regler som rör centrala delar av samhällslivet i Sverige. Dessa regler berör inte enbart EG-länderna utan oss alla. Man skulle kunna hävda att EG-rätten har betydelse på fyra olika områden för utvecklingen av Europa. 1. EG-rätten medverkar till att på sikt skapa en generalkonstitution för det framtida Europa. EG-domstolen har uttalat att EG-rättens styrka inte får variera från stat till stat. De skyldigheter nationerna påtagit sig genom att biträda Romtraktaten får inte äventyras genom nationell lag eller nationell rättstillämpning. 2. EG-rätten tvingar nationer att anta och följa etiska normer och standarder som finns i Romtraktaten. Ett EG-land kan inte i sin relation till en tredje nation frånträda sina skyldigheter som EG-land. 3. EG-rätten medverkar till att skydda och utveckla grundläggande mänskliga och legala rättigheter. EG-rätten och EG-domstolens praxis, som gäller alla EG-länder, vilar på de konstitutionella traditionerna i alla EG-länder. 4. EG-rätten och framför allt den mycket unika EG-domstolen har för första gången tillskapat ett mellan statligt gällande exekutivt system som säkerställer efterlevnaden av det mellan stater åstadkomna lagstiftningsverket. Jag hoppas att jag med detta har kunnat visa den utomordentligt centrala betydelse EG-rätten har för utvecklingen av Europa. Det är därför naturligtvis med åtskillig besvikelse som vi motionärer har kunnat notera för det första Jan Bergqvists traditionellt socialdemokratiskt negativa hållning och för det andra lagutskottets socialdemokratiska majoritets negativa hållning till behovet av en ökad kunskap och en ökad information om den centrala utvecklingen av EG-rätten i Europa. Vårt behov av kunskaper på detta område är oerhört eftersatt och måste förbättras. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag har velat markera det väsentliga i vår motion när det gäller uttalandena om EG-rätten och vårt behov av kunskaper därom. Jag skall avsluta mitt inlägg med några ord om ett litet ämne som faktiskt principiellt sätt är mycket betydelsefullt. Det talas i vår motion om något som kallas the legal privilege. Det innebär att en advokat har rätt att kommunicera med en klient utan att deras kommunikation eller korrespondens utsätts för granskning. EG har i en dom 1982 förklarat att den rätten inte tillkommer stater utanför EG eller advokater som är verksamma i EG-stater. Det innebär alltså att ett svenskt företag som är verksamt inom EG inte åtnjuter samma förmån som företag som är verksamma i länder inom EG. Vi har i motionen ställt krav på att man skall vidta åtgärder från svensk sida för att bryta denna särbehandling av länder utanför EG. Motionsyrkandet har emellertid tillbakavisats bl.a. med hänvisning till att man inom EG överväger denna fråga och att det skulle kunna vara skadebringande om man nu företog aktioner från Sverige. Jag vill för kammaren berätta att utrikesdepartementet i USA har tagit initiativ i denna fråga och kommer att driva den. Jag uppfattar det som mycket olyckligt om inte också Sverige, som har sådana djupa handelsförbindelser med EG-länderna, deltar i en sådan aktion. Jag tror att vi kan få aktivitet i EG i denna känsliga fråga enbart om länderna agerar samlat. Herr talman! Till sist vill jag bara försäkra att vi moderater kommer att fortsätta att bevaka Europafrågan och Sveriges relationer till EG med det engagemang som både Ivar Virgins och mitt anförande förhoppningsvis har gett uttryck för.

Herr talman! Jag tänker ta upp frågan om samarbetet på den ekonomiska politikens och valutapolitikens område mellan Sverige och EG. Jag har reserverat mig för en text just på den punkt som gäller samarbetet mellan Sverige och EG. Denna punkt gäller den svenska valutaregleringen. Utskottsmajoriteten har hävdat att några förändringar i det regleringssystem som infördes 1939 i samband med andra världskriget inte bör göras innan valutakommitténs betänkande föreligger i sin helhet. Vi i folkpartiet anser att väsentliga förändringar i en liberaliserande riktning bör kunna göras redan dessförinnan, åtminstone så pass mycket att Sverige inte utmärker sig så negativt som för närvarande. Sverige är i dag nämligen ett av de länder som har den hårdaste regleringen av kapitalrörelser bland jämförbara länder, och särskilt om man jämför med Danmark och Norge, som under senare år genomfört väsentliga liberaliseringar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 4.

Herr talman! Sverige har fått en nationaldag. Med musik, flaggor och blommor har riksdagen för första gången firat detta, och jag vill uttrycka förhoppningen att traditionen i alla tider må leva vidare i vårt fria land. Vi har i vårt land också nationalskatter. Bland dessa, vilka binder oss samman och skapar känsla av gemenskap, är vår litteratur och våra sånger av omistligt värde. I denna försommarmorgon har vi kunnat lyssna till Sveriges flagga och Sverige fosterland, vilkas text för oss äldre i kammaren antagligen är välbekant. Vi lärde dem i skolan. Senare generationer har inte haft samma förmån. Det är därför med ett visst beklagande jag måste konstatera att kulturutskottet vid behandlingen av litteraturpropositionen har måst yrka avslag på en motion från vpk om en sångbok för hela svenska folket. Utskottet uttrycker sympati för tanken på en sådan sångbok och erinrar om att det har utkommit en sångbok på Liber förlag som heter Vår gemensamma sångskatt. Låt oss ta vara på möjligheten att bli ett sjungande folk. Herr talman! Till kulturutskottets betänkande är fogat 38 reservationer, varav många är följdreservationer. I flera väsentliga frågor har utskottet varit enigt, och reservationerna uttrycker i första hand olika synpunkter på anslag och organisatoriska förhållanden. Dessa kunde ha varit betydligt fler, om inte kulturministern i propositionen om litteratur och folkbibliotek frigjort sig från många gånger revolutionerande förslag från de två utredningar som legat till grund för propositionen. Litteraturen knyter samman generationerna. Litteraturen ger oss kunskaper om världar långt utanför vår egen, och den berikar våra liv som kanske ingenting annat. Att stå utanför bokläsandet är ett handikapp som drabbar mer än var fjärde vuxen svensk. Jag syftar då på dem som aldrig eller ytterst sällan läser en bok. Att minska den gruppen måste vara det allt överskuggande målet för litteraturpolitiken. Om detta mål råder stor enighet, om sättet att nå det är emellertid meningarna delade. I korthet och något förenklat kan det uttryckas så, att kulturministern vill skicka ut målsökande kulturaktiviteter att söka upp presumtiva och osäkra kulturkonsumenter, medan vi moderater vill påverka människorna till att själva uppsöka kulturaktiviteterna. Då, och först då, vet vi att kulturen blir till glädje. Särskilt vill vi betona hemmets och skolans roll i detta arbete. Barns livsavgörande möte med litteratur sker oftast före ett års ålder. Det är pekböckerna, ramsorna, barnsångerna och bilderna som utgör deras upplevelser av litteratur. Jag har hört att alla finska barn före ett års ålder får en bok på barnavårdscentralerna med information till föräldrarna om hur viktigt det är att barnet får lyssna till sagor och titta i boken. För hur många barni vårt land har inte första bandet av Min skattkammare utgjort porten till fiktionens värld? Vi hari reservation nr 2 också tagit upp vår syn på skolans roll. Det är inte i första hand fråga om — som socialdemokraterna vill — att i skolorna starta en kampanjverksamhet. Vad det gäller är att låta kulturen genomsyra skolarbetet och göra eleverna mottagliga för kultur. Eleverna måste bibringas sådana kunskaper i svenska och orienteringsämnen att de får reella förutsättningar att begripa vad de läser och att sätta in det lästa i ett större sammanhang. Kulturministern har själv tagit avstånd från den flumverksamhet som tidigare präglat undervisningen i svenska, och vi kan bara hoppas att de nya riktlinjer som nu finns skall ge ett ökat litteraturintresse till resultat. Vi vill särskilt varna för de tendenser som finns att i någon sorts missriktat kvalitetsintresse söka begränsa för eleverna tillgänglig litteratur. Att barn läser är oerhört viktigt, vad de läser spelar mindre roll. Alla undersökningar visar att ett träget läsande av sig självt för över den unge till mer värdefull litteratur. Viktigt är också att det finns ett väl fungerande samarbete mellan kommunbiblioteken och skolorna. Barn utgör den största gruppen av låntagare, men i tonåren minskar lånandet starkt. Samarbetet mellan skola och bibliotek ägnas i alltför hög grad eleverna i de lägre årskurserna, medan man glömmer bort de äldre barnen och ungdomarna. Det är glädjande att kulturministern i propositionen avstår från att lägga fram förslag om en bibliotekslag. Det skulle vara av stort intresse att här i kammaren få höra om vice ordföranden i kulturutskottet delar den uppfattning som där har förts fram. Förslag diskuteras ju, bl.a. i kulturrådet, om införande av en minibibliotekslag. En bibliotekslag skulle, enligt vår mening, allvarligt begränsa kommunernas möjligheter att själva besluta om bibliote kens verksamhet och avgifter. Dessa senare har olika utformning. För samtliga bibliotek gäller i dag att själva bokutlåningen inte kostar något. I någon kommun överväger dock kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige avgifter på utlåningen. I övrigt får biblioteken inkomster från beställningar, tidsöverdrag och tjänster av olika slag. De relativt nya informationstjänsterna med användning av databaser kostnadsbeläggs i allmänhet och skillnaderna mellan olika biblioteks avgiftsbeläggning kommer säkert att öka allteftersom servicen utvecklas mot nya områden. Vi skall inte underskatta bibliotekens omställningsperiod. Databaser blir allt vanligare. Tillgång till TT, Nyhetsbanken, Rättsdata eller Libris och Burk blir nödvändiga. Vi moderater har i reservation 4 understrukit vikten av att kommunerna själva får besluta om avgiftsbeläggning av olika tjänster. Även om ett gott samarbete råder mellan bibliotek och kommunernas skolor, är det viktigt att det finns böcker i skolorna. Många skolor har också välförsedda skolbibliotek. I regeringens satsning på kultur för skolan ingår ett anslag 12 milj.kr. under en treårsperiod för utgivning av en prisbillig klassikerupplaga. Detta är helt onödiga pengar, och vi motsätter oss i reservation 14 denna satsning. Om skolöverstyrelsen ställer samman en förteckning över vilka böcker som bör finnas i skolbiblioteken och därvid angav titlar och förväntad upplagestorlek, skulle förlagen självfallet reagera därpå och se till att böckerna fanns tillgängliga. Svensklärarföreningen och Författarförbundet har gemensamt krävt att det i läroplanen för gymnasiet skulle anges vilken litteratur eleverna bör ha läst. Så är det i de flesta andra länder, dock inte i vårt hittills litteraturfientliga land. Detta stöd måste i stället betraktas som ännu ett stöd till Litteraturfrämjandet. Vi moderater delar i övrigt — det skall jag kanske säga — utskottets uppfattning att det är värdefullt med tillgång till ungdomsklassiker, och vi är medvetna om att marknadsföringen av dessa är viktig. Vi har därför i reservation 12 föreslagit att anslaget för att ge ut en bokkatalog för ungdom också skall täcka kostnader för administration av en förstärkt insats gällande läsning av klassiker i skolan. Regeringen framhärdar också med stöd till Litteraturfrämjandet för utgivning av En bok för alla. Regeringen har dock backat litet i så mån att den föreslår en minskning av antalet titlar. I propositionen uttrycks glädje över att En bok för alla numera i så hög grad sprids i arbetsoch föreningslivet. Men, herr talman, detta kan också uttryckas på ett annat sätt. Få exemplar säljs i bokhandeln, och enligt undersökningar köps de av redan vana bokköpare. Restupplagorna säljs kilovis och används som priser i Lisebergs lyckohjul. Det sägs inte i propositionen. Vi moderater har i reservation 11 motsatt oss utgivningen av En bok för alla för vuxna. Prisbilliga böcker ges ut av andra förlag, och statliga pengar behövs inte för detta ändamål. Marionetteatern behöver en halv miljon för att överleva. Här kastas det ut 3 milj.kr. till vana kulturkonsumenter och lyckohjul. Inte heller behövs det statliga medel för utgivningen av ett nytt stort uppslagsverk. Jag kan förstå om kulturministern vill ha som eftermäle att han var den som åstadkom 1990-talets stora svenska uppslagsverk. Jag är ändå inte säker på att detta blir fallet. Den totala kostnaden för ett uppslagsverk med den åsyftade omfattningen torde enligt uppgift ligga på minst 160 milj.kr. i dagens penningvärde. Utgångspunkten skall enligt propositionen vara att förlagsbranschen själv svarar för utgivningen. Efter överläggning med olika intressenter har kulturrådet funnit en större beredskap från branschen att finansiera projektet än vad som tidigare har kommit fram. Rådet pekar också på andra intressenter som skulle kunna bidra till finansieringen. Kulturministern räknar i propositionen med ett engångsbelopp som skall finansieras genom omdisponering av redan anvisade medel på medieområdet. I nästa års budgetproposition skall redogöras för stödets storlek och från vilka medel från anslaget littera G. Massmedier m.m. som beloppet har finansierats. Kulturrådet har nu inlett anbudsförhandlingar. Det finns skäl att diskutera det nu pågående handläggandet av frågan. Kulturrådet har nämligen pekat på möjligheterna att erhålla bidrag från annat håll. Efter vad jag har fått fram rör det sig om ett statligt engångsanslag på ca 20 milj.kr. För det första skall denna summa betraktas i relation till de 160 miljoner som torde vara den lägsta totala kostnaden för uppslagsverket. För det andra är det tydligen meningen att kulturrådets ”annat håll” skulle inkluderas i dessa 20 miljoner. Vad är då annat håll? Enligt uppgift förs inom SE-Banken en diskussion om att bidra med 2 miljoner. Enligt planerna skulle näringslivet totalt kunna bidra med ca 10 miljoner, men om inte dessa anslag blir avdragsgilla vid beskattning tycks viljan att bidra till uppslagsverket avta och troligen bli noll. Jag vill alltså fråga mina socialdemokratiska kolleger och kulturministern, när han kommer, om vilka utfästelser som gjorts till intresserade förlag i samband med att anbudsförfarandet inletts. Jag vill också fråga om några miljoner från näringslivet kan anses ha någon betydelse i en oöverblickbar slutsumma. Ett nytt stort uppslagsverk är dock en viktig sak. Vi moderater har i vår reservation inte gått emot utgivningen som sådan. Det finns emellertid skäl tillatt staten borde stå utanför utgivningen — först och främst det skälet att det anslag som staten kan tänkas bidra med är försumbart i det stora hela. Mer betydelsefullt är att staten genom sitt engagemang kan komma att stå som garant för utgivningen och därmed komma att bli ekonomiskt ansvarig, eftersom utgivningen av en nationalencyklopedi knappast kan avbrytas t.ex. vid bokstaven M. Dessutom hämmas andra initiativ på lexikonsidan. Bra Böckers Lexikon, som är det mest spridda uppslagsverket, är ett exempel på ett enskilt utgivningsinitiativ som definitivt aldrig kommit till stånd om staten stått som garant för ett annat, låt vara mer omfattande verk. Herr talman! Sverige torde i relation till befolkningens storlek ligga i toppen när det gäller antalet utgivna boktitlar. En viss förskjutning har skett till fackböckernas fördel på bekostnad av den rena skönlitteraturen. Den stora utgivningen har givetvis ett kulturvärde som inte skall underskattas. Utrymme skapas för tillgodoseende av olika smakriktningar. Men kanske än mer värdefullt är att unga författare har en god möjlighet att få sina verk tryckta och utgivna. Ett villkor för denna mångfald är givetvis de olika stödformer som finns. Vi moderater har heller inte funnit anledning att föreslå ändringar i de regler som nu gäller. Det stora antalet titlar skapar dock problem som man inte bör bortse från. Genom splittringen på många olika titlar blir stödet mindre i de fall där det kanske varit angeläget med ett större stöd och dessutom uppkommer lagringsproblem. Böckernas tillgänglighet blir förhållandevis kortvarig. Varannan bok som köps in av bokhandeln säljs aldrig. I propositionen föreslår nu kulturministern att kulturrådet skall få ett större ansvar inom den statliga kulturpolitiken. Detta innebär att kulturrådet skall besluta om fördelningen av anslagsmedlen när det gäller stödet till litteratur. I propositionen ges klara direktiv om vad regeringen väntar sig av kulturrådet i detta avseende. Vi moderater har under åratal kämpat emot tillväxten av kulturrådets uppgifter. Vi anser det orimligt att allt kulturansvar skall koncentreras till en enda grupp människor. Slutresultatet har blivit att dessa människor praktiskt taget ensamma planerar, beslutar, utvärderar och utreder allt som händer i svenskt kulturliv. Var finns mångfalden? Var finns möjligheten för dem som har en annan uppfattning att påverka kulturen och stödet till olika verksamhetsgrenar? Ingenstans snart. Det är obegripligt att kulturministern under förespegling av ökad flexibilitet så totalt vill lägga alla äggen i en korg. Det är kanske i linje med en socialistisk samhällsutveckling att genom koncentration underlätta styrningen, men det är inte förenligt med frihet och demokrati att frånta andra organisationer och medborgare möjligheten till ett direkt inflytande på kulturlivet. Vi har i reservation 7 uttryckt vår uppfattning. Låt mig återgå till vårt gemensamma mål att öka bokläsandet. De svenska bokinköpen har minskat med 25 96 under 1980-talet. Böckernas andel av svenskens privata konsumtion har enligt statistiska centralbyrån också sjunkit. Bokförsäljningen ökade mellan 1979 och 1983 med 20 96 i löpande priser, men detta innebär i fasta priser en nedgång med 2496. Så ser verkligheten ut. Moderaterna stryker under hemmets och skolans betydelse för att förändra den verkligheten. Regeringen betonar betydelsen av att med olika statliga insatser stödja och stimulera kulturaktiviteterna på arbetsplatserna. 3 milj.kr. föreslås i anslag till de kommuner som är beredda att etablera nya arbetsplatsbibliotek. Givetvis skall kulturrådet fördela medlen. Vad kulturministern i första hand åstadkommer med sitt förslag är en splittring av biblioteksverksamheten. Vi har i dag stora kommuner med huvudbibliotek och filialbibliotek. Att bygga upp en parallellverksamhet ger ingen som helst garanti för att läsandet ökar. Vi kan konstatera hur konstföreningarna på våra arbetsplatser, åstadkomna genom enskilda initiativ, på ett verkligt genuint sätt har ökat konstintresset. I reservation 14 går vi moderater emot förslaget i propositionen om anslag till arbetsplatsbiblioteken. Vi anser det alla viktigt att kommunoch skolbibliotek innehåller litteratur på invandrarspråken. Att de tusentals svenska barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete bor i främmande länder får tillgång till litteratur på det egna språket anses av regeringen tydligen betydelselöst. Vi har i reservation 37 velat föreslå ett stöd till biblioteken vid de utlandssvenska skolorna. Jag kan garantera att de böckerna kommer att bli lästa av kanske fler personer än någon annan bok i vårt land. Herr talman! Vi har i vårt land en rik tillgång på det skrivna ordet. Vi måste tyvärr konstatera att efterfrågan på det inte ökat, trots att skolutbildningen totalt sett förlängts. Många fler borde kunna instämma i skaldens ord: Tack för ordet skall du viska än när allt är vordet tystnad kring din sång. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som bär moderata namn.

Herr talman! Litteraturoch biblioteksfrågorna är grundläggande för folkbildning och kulturutveckling. De utredningar och den proposition som innefattas i föreliggande utskottsbetänkande har på viktiga områden flyttat fram positionerna när det gäller förstärkningar och tillgänglighet för en bred allmänhet. Väsentliga inslag är bl.a. stödet till de mindre bokhandelsföretagen, folkbibliotekens viktiga roll och stödet för bred spridning av klassisk litteratur. Stödet till distribution av böcker och till de mindre bokhandelsföretagen är förutsättningar för upprätthållande av en hygglig närservice då det gäller bokinköp. Det är därför bra att ett nytt bokhandelsavtal nu har kommit till stånd. Det gäller då för allmänhet och kommuner att utnyttja den service som ortens bokhandel ger möjlighet till. Särskilt kommunerna bör beakta detta vid sina inköp, icke minst när det gäller skolmateriel. Kommunen bör ta allmänna kulturpolitiska hänsyn vid bedömning av hur inköpen skall ske. Statens uppgift på litteraturoch biblioteksområdet bör vara att skapa likvärdiga förutsättningar över hela landet. Utöver utgivningsstöd sker detta bäst — enligt vår uppfattning i centern — genom att kommunerna ges rimliga ekonomiska förutsättningar att klara en allsidig bokförsörjning. Därför bör stödet vara så utformat att det kommer i första hand de ekonomiskt svaga kommunerna till del. De analyser som gjorts har inte tagit hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna. I stället för att peka på skiftande vilja och intresse från olika politiska partiers sida visar dessa undersökningars resultat dock egentligen på att det är de ekonomiska förutsättningarna som varit väldigt olika. Vi tycker inte att man i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning tillräckligt starkt har poängterat detta. I reservation 1 framhåller vi att dessa synpunkter bör ges regeringen till känna. När det gäller folkbiblioteken bör en utveckling — liksom av tradition varit fallet — knytas till folkbildningens organisationer. Därutöver är det angeläget att de kommunala folkbiblioteken inte tvekar att söka nya vägar för att god litteratur skall kunna nå ut till allt fler människor. Förslaget om arbetsplatsbibliotek kan ses som en väg för att nå detta mål. Men det är självfallet ingalunda den enda vägen. Det s.k. Dalaprojektet visar ett brett spektrum av nya sådana vägar. Dalaprojektet, som startades hösten 1981, har omfattat ca 200 läsprojekt där folkbibliotek, skolor och studieförbund arbetat tillsammans. År 1984 framlades en rapport över detta utvecklingsarbete. Av den kan man utläsa att de okonventionella metoder som använts i projektet har givit mycket goda resultat. Metoder av det slag som kommit till användning i detta projekt bör kunna stimulera andra kommuner att arbeta i samma riktning. Det finns många typer av barriärer — sociala, ekonomiska och icke minst geografiska — som måste övervinnas om man skall kunna nå ut med litteratur till de många människorna. Insatser i boendeområdena är en väg för att i närhet och gemenskap nå goda resultat. Vi har diskuterat om det är möjligt att organisationer, t.ex. av facklig typ, skulle kunna täcka alla de kulturella behov som deras medlemmar och dessas familjer har, men jag tror att detta vore både omöjligt och delvis felaktigt. Då bygger man upp barriärer i stället för att bryta ned sådana. Vi tycker därför att det är felaktigt att specialdestinera en så stor del av folkbiblioteksanslaget som 3 milj.kr. till arbetsplatsbibliotek. Dessa medel bör, som vi ser det, i stället ingå i den gemensamma anslagsposten Bidrag till lokal biblioteksverksamhet. Det är dessa synpunkter som kommer till uttryck i reservation nr 15. Diskussionen om en bibliotekslag har ånyo kommit upp, och jag vill för min del säga att det känns ganska bra att en bred opinion alltfort avstyrker vägen över en bibliotekslag. Jag tror att det ur flera synpunkter skulle vara felaktigt att gå in för en sådan lagstiftning — det skulle gå stick i stäv mot strävan att minska den statliga styrningen gentemot kommunerna. Det skulle också vara ett underbetyg på kraften och dynamiken i den kommunala självstyrelsen. Utvecklingen på den kommunala biblioteksfronten har varit positiv. Bara under 1970-talet har de kommunala insatserna på området ökat med 50 96 i fast penningvärde. Räknat på annat sätt har kommunernas nettokostnader för kultur ökat från 3,4 96 till 4,4 96 av den totala omslutningen. Under 1981 satsades 1 048 milj.kr. på biblioteksverksamheten, vilket motsvarar ungefär 35 96 av det totala kulturanslaget. Man är nu på rätt väg, och jag vill säga, som jag har sagt tidigare, att kultur måste få kosta. Kulturen är ett viktigt område, och därför får man inte i alla budgetsammanhang när neddragningar skall ske fundera över att göra sådana på det kulturella området. Det är alltför viktigt för att bli intensivt utsatt för en sådan bedömning. Ofta talas det om att åtminstone en minilag, som skulle innehålla bestämmelser om avgiftsfri utlåning, skulle vara värdefull. Från centerns sida tycker vi att det är självklart att bokutlåningen skall vara avgiftsfri, och den principen vill vi starkt slå vakt om. En lag skulle t.o.m. kunna innebära, som utskottet framhåller, en begränsning när det gäller medborgarinformationen via folkbiblioteken. Förslaget måste således också från dessa aspekter avvisas. Förslaget om stöd till klassikerutgivning är ett välkommet initiativ. Utgivningen bör genom urval av titlar, upplaga och pris vara anpassad till skolans behov, men även en spridning till vuxenpublik bör ske. Här kan studieförbunden och övriga organisationer spela en betydelsefull roll vid sidan av bokhandeln. Stiftelsen Litteraturfrämjandet har också goda förutsättningar att här starkt verka för att denna utgivning skall nå en bred allmänhet. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 15 och 33 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I dag behandlar Sveriges riksdag inte bara jordbruk och boskapsskötsel utan också ordbruk och bokstavsskötsel. Under många år har debatten om en bibliotekslag pågått. I folkpartiet delar vi regeringens bedömning att det torde vara svårt att lagstiftningsvägen åstadkomma den satsning från kommunernas sida på folkbiblioteken som i och för sig skulle vara kulturpolitiskt önskvärd. En bibliotekslag skulle åsidosätta kommunernas självstyre och försvåra en anpassning till lokala initiativ och önskemål. Vidare skulle utvecklingen lätt bli sådan att miniminormer utvecklas till maximinormer. Lagstiftning skulle i och för sig kunna övervägas för ett stadfästande av principen om avgiftsfrihet för boklån inom folkbiblioteken. Folkpartiets landsmöte har tagit ställning till förmån för avgiftsfrihet. Regeringen och kulturutskottet gör detsamma i otvetydiga ordalag. Men det finns oroande tecken i någon kommun, där moderaterna tycks vilja spara pengar genom att avgiftsbelägga boklånen. Bästa sättet att stoppa detta är om ledande moderata kulturpolitiker vill inleda ett aktivt försvarsarbete för principen om avgiftsfrihet. Regeringen föreslår i propositionen 4 milj.kr. till ett statligt stöd till utgivning av en klassikerserie för skolan. Enligt vår mening är det en felaktig modell att dela ut 4 miljoner till förlagsbranschen för att den skall publicera ett antal klassiker. Förlagen ger redan i dag ut mängder av klassiker. Det är inte böcker som fattas utan köpare. Skolan behöver förvisso klassiker, men då är det också skolan som behöver pengarna att köpa klassiker för. Vi är övertygade om att förlagen inom sin vanliga verksamhet och utan särskilt produktionsstöd kan framställa billiga och bra klassiker i de stora upplagor som skolorna behöver. När det gäller klassiker i skolan är alltså konsumentstöd och distributionsstöd en riktigare modell än den regeringen tänker sig. Anslaget till utgivningsstöd i övrigt ökar enligt regeringens förslag med bara 784 000 kr., räknat på en bas av drygt 22 milj.kr. För att utgivningsstödet skall kunna täcka en rimlig del av den nyutkomna kvalitetslitteraturen måste stödet enligt vår uppfattning hållas på en tillräckligt hög nivå. Om anslaget till utgivningsstöd krymps alltför mycket uppstår svåra urvalsproblem, och inslaget av skönsmässighet ökar. För att utgivningsstödet skall kunna fungera så som avsett är det därför nödvändigt med en medelstilldelning som med 2 milj.kr. överstiger regeringens förslag. I de olika utredningar som har behandlat utgivningsstödet har också framhållits att det är nödvändigt för stödets funktionssätt att det hålls på en minst oförändrad real nivå. Sedan 1940-talet har ett litet statsbidrag utgått till Samfundet De nio. Detta bidrag har sin bakgrund i ett löfte från finansministern Ernst Wigforss i samband med en förändring av beskattningsreglerna för stiftelser med allmännyttiga ändamål. Utan närmare motivering föreslås nu i propositionen att detta bidrag skall utgå. Vi har ansett att verksamheten inom Samfundet De nio är värd att stödja och glädjer oss åt att utskottet i enighet föreslår att det även i fortsättningen skall utgå. I propositionen föreslår kulturministern att ”staten bör kunna ta på sig ett visst ekonomiskt ansvar för nyutgivningen av ett stort svenskt uppslagsverk. Regeringen bör bemyndigas att efter anbudsförhandlingar besluta om ett ekonomiskt bidrag av engångskaraktär.” Av ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet kan utläsas att statens kulturråd beräknar subventionsbehovet till 20 milj.kr. Hälften av detta menar sig rådet kunna få fram från privata sponsorer. Förlagskostnaderna för det skisserade uppslagsverket beräknas i dagens penningvärde uppgå till 160 å 180 milj.kr. Utgivningen beräknas totalt omsätta mellan 300 och 400 milj.kr., vilket torde innebära en försäljning av 35 000-40 000 exemplar å 10 000 kr. Det är tveksamt om man i sekelskiftets Sverige skall kunna få avsättning för ett verk av den storleksordningen och till det priset. Med ett åtagande på 10 milj.kr. ger sig staten in i förlagsbranschen utan garantier för att verket kan slutföras. Ett förlag som är berett att satsa närmare 200 milj.kr. på ett projekt av detta slag torde knappast behöva 10 milj.kr. som stimulans. Ingen torde kunna hävda att verket står och faller med den insatsen. Men vad händer om projektet blir avsevärt dyrare än planerat eller om utgivningen måste avbrytas? Även om det nu sägs att staten går in med ett engångsanslag, hamnar naturligtvis regering och riksdag i ett svårt dilemma om projektet råkar i svårigheter. Inte kan man avbryta uppslagsverket vid bokstaven K som i ”kulturrådet” eller R som i ”regeringen”. Som initiativtagare och medansvarig tvingas säkert regeringen gå in och garantera projektet ända till sista sidans sista bokstav. Om nu staten och näringslivet vill stödja tillkomsten av ett stort svenskt uppslagsverk, vore det riktigare att satsa på inköp av det färdiga verket till exempelvis skolornas bibliotek. På det viset skulle för samma summa mer än 1 000 skolbibliotek kunna förses med detta uppslagsverk. Regeringen föreslår en drastisk minskning av anslaget till inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk, samtidigt som ett nytt statsbidrag om 3 milj.kr. föreslås för inrättandet av arbetsplatsbibliotek. I den hårda prioritering av statsutgifterna som framtvingas av det nuvarande statsfinansiella läget, tycker vi att ett sådant nytt statsbidrag är mindre angeläget, bl.a. mot bakgrund av att företagens förnyelsefonder, enligt beslut nyligen av riksdagen, kan utnyttjas för sådant ändamål. Genom att man slopar detta bidrag, kan den av oss föreslagna höjningen av utgivnings stödet möjliggöras.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 De har framför allt gällt de ekonomiska villkoren för de fria kulturarbetarna. Motivet för socialdemokraternas avslag på våra förslag har alltid varit brist på pengar — och det är hedervärt i en knapp ekonomi. Men nu finns det plötsligt 10 milj.kr. att satsa på ett ekonomiskt bärkraftigt svenskt förlag, som vill ge ut ett uppslagsverk. Det ryktas att dessa 10 miljoner har tagits från det uteblivna presstödet till Stockholms-Tidningen! Då tycker jag att det är naturligt att ställa ett par frågor till socialdemokraterna och kulturministern. Den första frågan är: Är bidrag till ett ekonomiskt bärkraftigt svenskt förlag den bästa användningen av 10 milj.kr. inom kulturområdet? Den andra frågan är: Finns det i dag löften eller garantier om ett stöd på 10 milj.kr. från näringslivet?

Herr talman! Vi skall här formellt behandla vissa anslag till kulturändamål, men i realiteten handlar det om betydligt större frågor, nämligen om försvaret och vidareutvecklandet av det svenska språket och den svenska kulturen. Det är inte olämpligt att tala om detta just i dag, den sjätte juni. Det gäller då för riksdagen att gå från ceremonier till den politiska praktiken. Och det hade naturligtvis varit roligt om riksdagsledamöternas intresse för utvecklandet och bevarandet av den svenska kulturen hade varit lika starkt som deras intresse för den vackra sång som vi tidigare fick höra från läktaren. Herr talman!

— Slut på parentesen. Språket och litteraturen är enligt vår mening en oundgänglig grundval för nationen, för dess utveckling och bevarande. Språket och litteraturen måste skyddas och vidareutvecklas i kamp mot de starka nedrivande krafter som uppträder i dag och som riktas mot det svenska folket, både från maktfaktorer inom landets gränser och från viktiga maktcentra utanför dess gränser. Jag tror därför att det är nödvändigt att man går till grunden och gör klart för sig vilka principer man vill skall gälla för kulturpolitiken. Från vänsterpartiet kommunisternas sida vill vi då hävda att följande principer är oundgängligen nödvändiga: Alla människor måste garanteras rätt att fritt tillgodogöra sig alla kulturens goden. Alla människor måste garanteras rätt till sådana arbetsoch levnadsförhål landen att de kan i praktiken utnyttja denna rätt och även delta i kulturskapande. Alla människor måste garanteras skydd mot påverkan från den kommersiellt styrda skenkulturen med dess förråande och könsdiskriminerande innehåll. Rätten att fritt tillgodogöra sig alla kulturens goden innebär att statliga och andra myndigheter inte får förbjuda eller strypa kulturyttringar. Men den innebär också — och jag tycker att det är viktigt att framhålla det i den här debatten — att tillgången till kulturen i princip bör vara fri. Det är en gemensam nationell egendom som alla människor som bor i det här landet har en rättighet att få tillgodogöra sig och vara med att utveckla. Utifrån dessa utgångspunkter har vpk tagit olika initiativ här i riksdagen på kulturpolitikens område. Jag hade själv tillfälle att för något år sedan i en motion ställa frågan om en särskild klassikerutgivning. Den motionen avslogs då. Jag noterar med tillfredsställelse att ett sådant förslag fanns i kulturministerns proposition i januari och att utskottets majoritet också sluter upp bakom det. Jag tror att det är fel när man hävdar att tillgången på klassiker är god i Sverige, att förlagen och bokhandeln svämmar över av svenska och utländska klassiker. De strövtåg jag har kunnat göra i litteraturen har övertygat mig om att det snarast är en oerhörd brist på klassiker till ett rimligt pris. Det är därför ett mycket bra initiativ som har tagits. Från vpk-ledamöter har också vid årets riksdag ställts förslag om utgivandet av en folkets sångbok. Jag vill tacka kulturutskottets ordförande Ingrid Sundberg för de varma bifallsord hon gav den motionen. Trots att utskottet tvingats att formellt avstyrka motionen hoppas jag att det skall kunna tas initiativ på olika håll för att vi skall få fram sångböcker som till ett lågt pris sammanfattar de sångskatter som den svenska nationella kulturen är så rik på. I en vpk-motion finns också ett förslag om att man skall stödja berättartraditionen på mål. Förslagsställaren själv kommer senare i debatten att illustrera vad han menar med detta förslag, och jag lämnar det därför. De två huvudfrågor som från vår sida tagits upp i detta betänkande gäller dels frågan om en bibliotekslag och principen om fri bokutlåning, dels vårt krav på en återgång till systemet med fasta bokpriser. Flera talare har redan varit inne på frågan om en bibliotekslag. Jag vill återigen beklaga att den utredning som propositionen om folkbiblioteken bygger på — folkbiblioteksutredningen — inte fick behandla frågan om en bibliotekslag. Det är ju inte bara vpk som står bakom det kravet, utan det finns en mycket stark opinion inom den fackliga rörelsen, bland kulturarbetarnas organisationer och bland kulturarbetarna själva för att man skall genomföra en lagstiftning på detta område. Det resonemang som förekommer i propositionen när det gäller lagfrågan tycker vi är något missvisande. Det förutsätts där att den enda form av lag som skulle kunna tänkas på folkbiblioteksområdet är en som med nödvändighet innehåller detaljreglerande normer. I propositionstexten utgår man också ifrån att ett reellt hot mot folkbibliotekens avgiftsfrihet inte föreligger eller i alla fall inte skulle kunna komma att sättas i verket. De faktiska förhållandena visar på motsatsen till båda dessa påståenden. Vad vi har krävt är en bibliotekslag i meningen ett bindande uttalande från riksdagen. Kalla det gärna ett biblioteksmanifest i stället för en bibliotekslag. Där skulle de övergripande målen för folkbibliotekens verksamhet och de ändamål hela systemet skall tjäna definieras. En sådan bibliotekslagstiftning bör utformas så, att den ger ramar för den kommunala verksamheten. Däremot skall den inte innebära detaljstyrning och reglering — något sådant har för oss varit helt ffrämmande liksom också, tror jag, för de övriga förslagsställarna på det här området. Ett viktigt inslag i en sådan ramlag måste vara att skydda folkbibliotekens tjänster mot avgiftsbeläggning. Att detta i dag är helt nödvändigt, om inte grunderna för folkbiblioteksverksamheten skall raseras, visar de långtgående planer som finns i en del kommuner på att införa avgifter. Det senaste exemplet är det beslut som har fattats i kulturnämnden i Vallentuna, där man vill införa biblioteksavgifter. Om detta realiseras skulle Vallentuna bli den första kommunen i landet som inför avgifter. En lagfäst avgiftsfrihet måste givetvis omfatta de båda huvudfunktioner som biblioteken har, det vill säga både bokutlåningen och informationstjänsten. Det senare är inte minst viktigt mot bakgrund av den snabbt ökande databaserade informationsmängden, som gör det svårt för medborgarna i gemen att ta del av den information som finns. Detta gör det nödvändigt att biblioteken får kraftigt utvidgade funktioner. Jag är oerhört överraskad över kulturutskottets betänkande, där man använder just informationstjänsten som ett slags argument mot en bibliotekslag. Vi har i folkbiblioteksutredningen mycket starkt understrukit just informationstjänstens betydelse. Enligt vår mening är dess utveckling ett ytterligare argument för att det är nödvändigt med en bibliotekslag och ett klart fastställande av att folkbibliotekens tjänster måste skyddas mot avgiftsbeläggning. Det parti som framför allt driver frågan om avgiftsbeläggningen är moderata samlingspartiet. Jag tycker att man där på ett betänkligt sätt har låtit den liberala ekonomiska teorins teser gå före hänsynen till nationens och demokratins intressen. Jag hoppades att vi skulle kunna komma överens om att det faktiskt är ett nationellt och demokratiskt intresse att alla medborgare har fri tillgång till vår litterära skatt och till information. Jag vill fråga Ingrid Sundberg, som här talade mycket kraftfullt och uttrycksfullt om värnet av den nationella litteraturen, om hon inte själv tycker att detta förutsätter att alla medborgare skall ha tillgång till denna utan särskild avgift. Jag tycker att det finns en motsättning i det moderata sättet att resonera som är anmärkningsvärd. Utskottet, liksom kulturministern, har i betänkandet resp. propositionen uttalat sig för avgiftsfrihet. Detta är inte svårt att finna, om man läser de bägge dokumenten. Men det är ju så att det både i propositioner och utskottsbetänkanden talas ett delvis kryptiskt språk, som kan vara svårt att förstå för vanliga medborgare.

Man skulle därmed också tillmötesgå en begäran som i går restes i tidningen Aftonbladet från ett stort antal fackliga företrädare från olika organisationer som är förfärade över den utveckling som är på gång inom vissa kommuner och de starka krafter som är i rörelse på detta område. Den andra frågan, om fasta priser på böcker, kan jag behandla mera kortfattat. Också på det området har den ståndpunkt som vpk företräder ett starkt stöd från olika organisationer. Kulturrådet, Landsorganisationen, Sveriges författarförbund, Arbetarnas bildningsförbund m.fl. har uttalat sig för en form av fastprissystem när det gäller vår litteratur. Vi har den uppfattningen att ett sådant fastprissystem skulle kunna utgöra en räddning för boken och för fackbokhandelns ställning i många kommuner — en ställning som nu är hotad från flera håll. Vi tycker inte att de argument som har framförts mot ett fastprissystem är övertygande. Herr talman! Liksom i andra frågor vi behandlar kommer vi till slut fram till anslagsyrkanden — det handlar om pengar. Jag vill mycket kort säga att från vpk:s sida är vi motståndare till att stödet till inköp av invandrarlitteratur för biblioteken i praktiken halveras. Vi vill ha ett ökat stöd just till inköp av litteratur på invandrarspråken. Vi vill också ha en större satsning på kulturtidskrifterna, som vi anser vara oerhört värdefulla i dagens läge. Dessutom vill vi ha en större satsning på videogram för döva, som ett nödvändigt komplement för denna stora grupp av den svenska befolkningen. Det finns andra mycket behjärtansvärda ändamål. Även om det faller något utanför ramen för detta betänkande vill jag anknyta till vad utskottets ordförande Ingrid Sundberg antydde i sitt anförande, nämligen behovet av ett ökat anslag för att rädda Marionetteatern. Den är belägen här i Stockholm, men enligt vår uppfattning — utskottet har studerat frågan men tyvärr alltför sent för att kunna ta ett självständigt initiativ — är det en verksamhet som egentligen borde vara en statlig angelägenhet. Jag skall inte utförligt argumentera för värdet av just denna teaterform. Jag vill bara anmärka att jag anser att utbildning i just den speciella teknik som Marionetteatern företräder borde vara en grundläggande utbildning för samtliga skådespelare, både på den lyriska scenen och på de dramatiska teatrarna. Det borde vara möjligt att finna former för att rädda både utbildningsverksamheten och föreställningarna på Marionetteatern, som har ett oerhört gott internationellt anseende. Jag skulle vilja vädja till kulturministern att ta de initiativ som är oundgängligen nödvändiga just nu för att rädda Marionetteatern åt den svenska kulturen och åt världskulturen. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Efter år av utredningsarbete lämnades förra året två betänkanden: Folkbibliotek i Sverige och LÄS MERA! Båda har spelat en viktig roll vid tillkomsten av den proposition vi skall behandla i dag och vars titel är Litteratur och folkbibliotek. Kulturutskottet har nu tagit ställning till den, och jag skall här försöka tala för utskottsmajoriteten så som den formerat sig i betänkandet 1984/85:21. Herr talman! kanske också själva läsandet att kommunicera över boken abstrakta tecken tyda för den oinvigde hemliga meddelanden ibland också på väggar graffitti Liv!

Ändå lever språket talat rakt mellan oss Med boken kan vi ge oss tid besinna oss föra samtal över tid och rum till och med över klassgränser! Röras till beslut kämpa ned det förbrukade försvara det levande Bli medskapande — läsandet skapar också diktaren konsten konstnären så föder också språket språket och i språket skapar sig människan Hur det går till?

de betalades som bruksvaror av oss alla i en gemensam verkstad i ett gemensamt arbete att brukas av oss alla fritt Allt annat måste avvisas som klassmässig desinformation. Herr talman! I det betänkande vi nu skall behandla tar vi ställning till Nr 163 regeringens proposition om litteratur och folkbibliotek. I betänkandet tar vi Torsdagen den också ställning till fyra partimotioner, en för vardera moderaterna, folkpar 6 juni 1985 tiet, centern och vpk. Dessutom förekommer fem motioner väckta under den allmänna motionstiden. I anledning av dessa motioner, totalt nio stycken, Litteratur och folkförekommer det också hela 38 reservationer. Alla kommer naturligtvis att bibliotek ställas under proposition, men det är min förhoppning att vi inte skall behöva rösta om dem alla. Som jag redan inledningsvis antytt har propositionen i sin utformning starkt kommit att präglas av de båda betänkandena Folkbibliotek i Sverige och LÄS MERA! Det är bra. Mångsidigt sammansatta utredningar är trots allt inget dumt sätt att arbeta fram beslutsunderlag. Propositionen föreslår inga grundläggande förändringar vare sig när det gäller bokstödet eller på biblioteksområdet. Man följer i allt väsentligt 1974 års kulturpolitiska beslut. Genom det beslutet, som också bygger på tidigare hävd, sägs att statliga insatser inte får reglera, men väl stimulera och stödja kommunernas biblioteksverksamhet. Genom denna ansvarsfördelning har ekonomiska insatser från statens sida för att stödja kommunernas folkbibliotek kommit att bli marginella — i dag bara omkring 30 miljoner av den dryga miljard som kommunerna totalt satsar över hela landet. Ändå är de statliga insatserna inte betydelselösa. Staten har genom riksdagens kulturpolitiska beslut bestämt sig för att respektera kommunal bestämmanderätt och självständighet. Det är sant. Men ändå står det klart att staten genom riksdag och regering har ett övergripande politiskt ansvar för utvecklingen på det kulturpolitiska området. Det betyder, att om politiska partier i enlighet med sina värderingar ser att kommunernas ansvar för en jämlik kulturpolitisk utveckling åsidosätts, kan läget naturligtvis förändras. En majoritet kan då gripa in och endera stödja eftersatta verksamheter eller — om så blir nödvändigt — också reglera förhållandena genom lag ute i kommunerna. Betänkandet låter sig naturligt delas i två avsnitt, även om de här och var griper in i varandra. Det handlar om böcker och litteratur i handeln och i biblioteken. Förslag läggs fram som innebär förstärkning av statens ekonomiska insatser till stöd för boken på marknaden: Om riksdagen så vill i dag, kan den bestämma sig för att hjälpa till att få fram utgivningen av ett nytt stort uppslagsverk. Det var länge sedan ett sådant kom ut. Det blir också möjligt att ta ställning till bokhandelsstöd och till en treårig punktinsats för klassiker riktad till skolans behov. Hur utskottet behandlat de frågorna kommer Ing-Marie Hansson att föredra senare i den här debatten. Jag lämnar alltså detta avsnitt och går över till frågan om folkbiblioteken. Jag har redan inledningsvis konstaterat att folkbiblioteken ute i kommunerna vuxit fram som den största och bredaste satsningen när det gäller läsoch litteraturfrämjandet. Man kan gott säga att folkbiblioteken med fri tillgång till boklån har blivit hörnpelare som bär upp folkbildningen i vårt land. Det är därför viktigt för oss politiker att slå vakt om dem, att främja och 19 utveckla dem och att vara observanta på de förändringar som kan tänkas ske ute i kommunerna och påverka en god och rik tillgång till såväl aktuell litteratur som klassiker. Vi står mitt uppe i en strukturell förändring med mycket motsättningsfyllda tendenser i samhället. Samhällets resurser har snabbt tömts, medan rikedom och ökade resurser samlats på allt färre händer. Några resursstarka grupper har lyckats med knepet att mitt under en ökande ekonomisk kris bli rikare än någonsin, medan sviktande statsfinanser och bristande kommunalekonomi tvingar fram nedskärningar och omprioriteringar i den gemensamma sektorn. Där, i den, återfinner vi folkbiblioteken. Risken är då stor att biblioteken får maka åt sig för prioteringar till förmån för andra objekt som kan ses som mer primärt matnyttiga. Hur har det då blivit i verkligheten? I en nyss framlagd rapport genom KOSK - Kommunerna, staten och kulturpolitiken — redovisas hur kommunernas nettokostnader för kultur har ökat från 3,4 26 år 1970 till 4,4 96 år 1982. Samtidigt har den relativa andelen till biblioteken minskat från 38 90 till 35 90! Tecken tyder också på att ett begränsat antal kommuner sackar efter i utvecklingen på folkbiblioteksområdet, dvs. att spännvidden mellan bra och dåligt ute i kommunerna ökar. Utvecklingen är i alla fall inte entydig vare sig i den ena eller i den andra riktningen, och verkligheten är inte helt lätt att komma åt. C.-H. Hermansson har i dag redan talat om att det i en artikel i Aftonbladet stått att Vallentuna kommuns kulturnämnd har skämt ut sig genom att på allvar försöka föreställa sig att det skall vara möjligt att spara 50 000 kr. i Vallentuna på att dra in fria boklån. Glädjande är kanske främst att ingen kommun på fullt allvar ännu kommit på idén att förbättra sin ekonomi genom att ta betalt för boklån. Om det är av ideella eller andra skäl kan dock vara osagt. Indrivning och penninghantering kan kosta mer i byråkrati än vad begränsade intäkter kanske kan ge, om man nu skulle söka bryta en väl etablerad hävd och söka ta betalt för boklån. Jag skall här gärna svara C.-H. Hermansson. Blir det så att allt fler borgerligt styrda kommuner försöker riva ner principen om fria lån ute i kommunerna, då kan det bli nödvändigt att majoriteten i riksdagen tar itu med frågan. Då kan kanske en minilag, sådan som vpk begär, bli aktuell. I detta läge har regeringen bestämt sig för att i första hand föreslå en begränsad förstärkning av det statliga stödet till de resurssvaga kommunerna. Till denna förstärkning hör också att man föreslår 35 nya grundbidrag utöver de 150 som redan nu utgår till länsbiblioteken regionalt. Denna resurs har ju inte minst till syfte att bistå med service till de kommunala biblioteken och — naturligtvis — att söka utjämna standardskillnader mellan dem. Utskottsmajoriteten anser också att centerns reservation 1 i moment 1 är besvarad genom denna insats. I den uttrycks nämligen exakt samma tankar, dvs. att statens uppgift bör vara att skapa likvärdiga förutsättningar över hela landet och att stödet i första hand bör vara så utformat att det kommer de ekonomiskt svaga kommunerna till del. Också reservation 2, lagd av moderaterna, avvisas. Den för fram tankar — utan kostnad! — om att hemmet och skolan har både betydelse för och ansvar för att barn får en positiv inställning till litteratur och läsning. Samma tankar återfinns i propositionen, vilket tyder på att regeringen redan är väl underkunnig om detta synsätt. Riksdagen har också genom tidigare beslut i år beviljat medel för att levandegöra och stimulera litteratur i skolan, varför reservationen redan är väl tillgodosedd. I sin motion 2996 föreslår vpk, liksom tidigare år, att riksdagen skall ta ställning till en bibliotekslag, en minilag som skall garantera fria boklån och fastlägga bibliotekens ”innersta syften”; en sorts ramlag som utan detaljreglering skall garantera tillgången på god och mångsidig litteratur och fri information genom framväxten av nya informationsmedier. Utskottsmajoriteten avvisar den uppföljande reservationen 5 under hänvisning till 1974 års beslut och till att utvecklingen ännu inte motiverar en sådan grundläggande förändring av ansvarsrelationen mellan stat och kommun. En sådan omfördelning av spelreglerna skulle bli meningslös, menar utskottsmajoriteten, om inte staten vore beredd att också ta på sig ett väsentligt större ekonomiskt ansvar för folkbiblioteken. Vpk anser sig ha de pengarna och föreslår ett på sikt rejält tillskott i form av 300 milj.kr., en tiodubbling av nu utgående anslag. Också förslaget om fri informationstjänst avvisas av utskottet, men med en viss vånda. Utskottet har nämligen starka skrivningar beträffande båda väsentligheterna i vpk:s motion och i anslutning därtill fogade reservation. Redan i propositionen uttalar departementschefen förhoppningar och en stark viljeyttring riktad mot kommunerna, i vilken han utgår från att boklån även i fortsättningen skall vara fria. Också när det gäller den fria tillgången till ny elektronisk information har departementschefen en stark skrivning. Grundläggande sådan bör ingå i folkbibliotekens service. På den punkten har utskottet gjort ett uttalande som jag själv tycker är så bra att det bör läsas i kammaren: ”Utskottet anser att den här lämnade redovisningen visar att det är orealistiskt att oreserverat uttala sig för en informationsrätt med ett så långtgående innehåll som föreslås i de aktuella motionerna. Utskottet vill emellertid — med full insikt om den bristande precision som ligger i begreppet —- uttala att medborgarna, liksom då det gäller rätten till avgiftsfria boklån, på folkbiblioteken bör kunna få avgiftsfri tillgång till grundläggande medborgarinformation inom ramen för de resurser som personaloch mediemässigt finns hos de enskilda biblioteken.” Herr talman! Grundläggande sådan information bör alltså ingå i folkbibliotekens service. Utskottsmajoriteten följer i båda dessa fall propositionen med så starka skrivningar i fråga om dessa båda krav — eller vädjanden — som man kan göra utan att skrivningarna övergår i rena beställningar. Naturligtvis — höll jag på att säga — reserverar sig moderaterna gentemot majoritetsskrivningarna i dessa båda fall i reservationerna 4 och 6. Bland de nya stödformer och riktade bidrag som propositionen tar upp återfinns förslaget om lokala utvecklingsbidrag, som moderaterna reserverar sig mot, liksom de gör mot förslaget att anslå 3 milj.kr. till arbetsplatsbibliotek. Även centern har genom sina delegater i utskottet reserverat sig mot hur dessa anslag skall användas. Båda dessa reservationer avvisar en utskottsmajoritet. Så gör majoriteten också med moderaternas reservation 16, i vilken man anser att statligt kulturstöd kan användas lämpligare än till verksamhetsutveckling vid folkbiblioteken. I reservation 37 vill moderaterna ha förslag om särskilt stöd till biblioteken i svenska skolor utomlands. Ingrid Sundberg, som tidigare talade för detta förslag, borde veta att vi sedan slutet av 1970-talet har ett enkelt och bra bidragssystem för skolor utomlands. Genom det systemet, som vilar på en utredning som klart avvisade tanken på specialdestinerade bidrag, tas ett samlat grepp om frågorna. Riksdagen följde alltså 1977 utredningen på detta område, och vi har nu ett enkelt, obyråkratiskt och bra system som fungerar väl. Därför avvisar utskottsmajoriteten moderaternas reservation 37. I reservation 38 vill vpk att utskottet redan nu skall skriva en beställning om att resurser avsätts för en kraftig ökning av produktionen av videogram för döva. Utskottets majoritet avvisar denna reservation med hänvisning till att det finns skäl att förvänta en regeringsproposition i god tid före utgången av nästa riksmöte. Utredningen om videogram för döva lade förra året fram ett betänkande. Remissbehandlingen av detta betänkande har nyligen avslutats, och ärendet bereds just nu i regeringen. Till sist några ord om Björn Samuelsons älskvärda lilla motion om främjande av bygdemål och berättartradition på sådant. Det skulle ha varit trevligt att med Björn Samuelson här i kammaren diskutera denna motion på min egen dialekt, göteborgskan, men dels börjar tiden bli knapp i slutet av sessionen, dels är säkert min egen en gång levande göteborgska numera alltför deformerad genom allt lyssnande till och läsande av språket här i riksdagen för att en sådan dialog skulle bli riktigt meningsfull. Jag avstår alltså, och utskottsmajoriteten avvisar motionen; men inte utan en betydande förståelse för dess syfte och inte utan att ange en rad möjligheter varigenom den av Björn Samuelson aktualiserade berättartraditionen kan främjas. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet, och jag konstaterar att vi har en betydande utskottsmajoritet bakom alla de förslag som återfinns i regeringens proposition. Jag yrkar naturligtvis också avslag på alla i betänkandet förekommande reservationer.
Herr talman! Både C.-H. Hermansson och Lars-Ingvar Sörenson har gett intryck av att boklån i Sverige alltid är gratis. Så är inte förhållandet. Allteftersom bibliotekens verksamhet har utvecklats har man i våra folkbibliotek tvingats att avgiftsbelägga tjänster i en grad som jag tvivlar på att Lars-Ingvar Sörenson har en aning om. Jag kan ta några exempel. Det har på särskilt eftertraktad litteratur införts s.k. korttidslån där tidsöverdragen är mycket dyrbara. Det rör sig då om treeller sjudagarslån. Varje dag kostar åtskilliga kronor vid för sen återlämning. Allmänt kan sägas att folkbiblioteken har höjt de s.k. böterna, eller kostnaderna när böcker inte lämnas tillbaka i tid. Folkbiblioteken har infört avgifter när det gäller eftertraktad litteratur — Nr 163 som man måste beställa eller stå i kö för. Det innebär konkret att jag inte kan gg Se : 4 å Torsdagen den gå in i ett bibliotek och direkt låna en bok. Det är också beställningsavgifter 6 juni 1985 på böcker som måste skickas efter från huvudbibliotek eller länsbibliotek. Vi kan inte begära att biblioteken i våra småkommuner skall ha ett fullständigt Tätteråtur.ock folker bibliotek Därtill kommer att vi inte kan räkna med att, som här har antytts, uppkoppling av dataterminaler och användning av mikrochips skall vara gratis tjänster med hänvisning till demokratin — användning av mikrofilm i folkbiblioteken är redan nu många gånger avgiftsbelagd. Vissa saker är livsnödvändiga. Dit hör kanske i första hand mat. Mat är inte gratis. Om man vill ha speciella tjänster är det inte orimligt att, som vi säger, kommunerna själva får besluta om hur dessa skall utformas.